Herr talman! Fru utrikesminister! Jag inser att utrikesministern på sistone har varit aktiv när det gäller vår kandidatur till säkerhetsrådet. Sent skall syndaren vakna däremot!

Många andra länder gör det. Sverige sade nej. Varför sade man nej, utrikesministern? Varför konsulterade man inte någon -- utrikesutskott, utrikesnämnd, opposition, riksdag? Varför agerar man på det sättet? Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att man inte ställer upp när det gäller. Det är en läpparnas bekännelse. Samma sak när det gäller Boutros Ghalis underhandsförfrågan till Sverige om man ville ställa upp för att stärka FN:s förmåga att ingripa i konflikter för att förebygga krig. Även där säger man att man inte är intresserad och avvisar kallsinnigt detta. Varför? Och varför ingen konsultation där heller?

Herr talman! Som man frågar får man ofta svar. Jag tycker att det låter som om Pierre Schori hade frågat på ett visst sätt och fått svar på det sätt som han velat. Sverige är engagerat i nio av tolv i dag pågående FN-operationer. Det tycker jag är att ställa upp. Vi ställer upp i Cambodja, vi ställer upp i Jugoslavien, vi ställer upp i de flesta av de operationer som nu är i gång. När det gäller just Somalia hade jag möjlighet att tala med Jan Eliasson om den operationen. Kombinationen av riskfaktorer och osäkerheten i operationen som sådan gjorde att vi valde att gå den humanitära vägen i Somalia. Vi märker nu och vi märkte vid Lisbeth Palmes besök i Somalia för någon vecka sedan att den bedömning som gjordes från svenskt håll var riktig. Sverige gör en mycket stor insats den humanitära vägen. De frågor som väckts av just fallet Somalia och möjligheterna att agera har gjort att jag i utrikesdepartementet har tagit initiativet till en mycket tidig beredning av våra möjligheter att göra insatser i Moçambique, just därför att jag tycker att vi bör vara med, att vi bör agera. Jag tycker att fallet Somalia var ett svårt avgörande och visar att vi måste fundera över hur vi kan hjälpa i den typen av svåra situationer. I det hänseendet vill jag gärna ge Pierre Schori på hand att jag tycker att vi måste göra insatser, och jag har en mycket positiv inställning när det gäller Sveriges möjligheter att hjälpa till. Därför bereder vi redan nu den frågan när det gäller Moçambique, fastän vi inte har någon formell förfrågan från FN. Jag tror också att Sverige med sina erfarenheter kan hjälpa FN när det gäller att göra en riktig insats i olika u-länder, t.ex. i Afrika.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan varför utrikesministern inte som brukligt är konsulterade opposition, riksdag, utrikesutskott och utrikesnämnd i dessa två viktiga frågor, hjärtefrågor för generalsekreteraren och hjärtefrågor för oss alla -- de svältande och nödställda i Somalia. Jag tolkar utrikesministerns svar så, att det var säkerhetsskäl som angavs från Sveriges sida när man avvisade denna förfrågan från FN:s generalsekreterare. Det betyder med andra ord att de regeringar som förklarat sig villiga att ställa upp -- som den i Norge -- inte tar tillräckligt ansvar för sina medborgares öden. Det är slutsatsen av den bedömningen. Var det detta som var skälet eller var skälet något annat? Jag kan erinra om att bland de länder som självfallet har ställt upp på en sådan operation i Marocko, Norge, Canada och Belgien. De ser inte de här problemen. Förmodligen har de också stöd i resp. riksdag när de gör detta. Men här konsulterades det inte, här ställer man inte upp, här anger man svepskäl! Jag menar att detta egentligen är ett svek mot en fin FN-tradition, som Sverige står för. Det är inte värdigt Sverige.
Herr talman! Sverige ställer i allra högsta grad upp när det gäller Somalia. Sverige har Swedrelief på plats. Vi har alltså många svenskar på plats. Sverige ställer upp humanitärt vad gäller Somalia. Det var en sammanvägning av intressen som gjorde att regeringen föredrog att fortsätta den humanitära vägen i fallet Somalia. -- Så skall det sägas och så skall det tolkas. Pierre Schori har i tidigare inlägg anfört någonting som jag skulle ha sagt om stående styrkor i FN-regi. Jag är något förvånad att Pierre Schori använde uttrycket 1 000 man -- enbart Sverige har faktiskt en beredskapsstyrka på 2 000 personer som har utbildning och som vi kan vända oss till. Tanken är inte så ny. Sverige har i detta sammanhang föregått med mycket gott exempel. Detta är självfallet en fråga som skall diskuteras. Vi vet ju precis vad som står i FN-stadgan -- läs den! Detta är inte något märkligt. Däremot har det aldrig omsatts i praktiken. Alltså bör det diskuteras. Och när man är svensk, Pierre Schori, skall man utgå från det faktum att Sverige inte har möjligt att annat än på frivillig bas ställa personal till FN:s förfogande. Det är vår utgångspunkt. Jag tycker alltid att man står starkare om man talar från den utgångspunkt man själv har. På frivillig bas kan vi ställa personal till FN:s förfogande. Andra länder kanske kan beordra militärstyrkor att ställa upp. Den möjligheten har inte vi. Låt oss alltså diskutera detta öppet och försöka göra något som är konstruktivt och bra också från FN:s synpunkt!

Herr talman! Jag har inte alls fråntagit regeringen och utrikesministern att de tar många bra initiativ och gör många värdefulla insatser när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det kan jag skriva under på. Det finns dock områden som jag tycker att man bör ta upp till diskussion, där det inte finns en riktig överenstämmelse t.ex. mellan vad som sades senast i regeringsdeklarationen och det praktiska handlandet. Jag visade på en rad länder som får ukrediter, biståndspengar, men som i många fall grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är inte acceptabelt. Jag vet inte vad utrikesministern har för uppfattning. Arbetar utrikesministern aktivt i regeringen för att det här skall upphöra? Jag tog Tunisien som exempel. Den tunisiske utrikesministern var här på besök förra veckan. Jag refererade vad som inträffade i augusti vid massrättegångar då erkännanden enligt Amnesty var framtvingade under tortyr. Tog utrikesministern upp detta med den tunisiske utrikesministern och påpekade att det här är helt oacceptabelt ur svensk och den svenska regeringens synpunkt? Jag ställde också en fråga om Sirnak. Jag har försökt ta reda på om regeringen i augusti reagerade mot den fasansfulla terrorbombningen mot denna stad med 90 000 invånare. Många människor dödades när Turkiet på det här sättet gick in i Kurdistan och terrorbombade en civilbefolkning. Mig veterligen har inte utrikesministern eller den övriga regeringen sagt någonting om detta. Jag vet inte vad det kan bero på. Det rimmar dåligt med vad som sades förra veckan i regeringsdeklarationen om att den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Jag ställer mig helt bakom detta, men vi måste agera praktiskt och visa att vi menar allvar. Det finns enligt min uppfattning brister. Jag vet att man i Hollands parlament har diskuterat den här bombningen av Sirnak. Man har tänkt ta upp frågan på ESK:s dagordning. Hur ställer sig utrikesministern till initiativet från det holländska parlamentet? Vi skall ju överta ordförandeskapet i
Herr talman! Om det kommer ett initiativ från holländsk sida, kommer det naturligtvis att beredas på sedvanligt sätt inom ESK-processen. Jag utgår ifrån att så kommer att ske. Bertil Måbrink nämnde ett antal länder. När det t.ex. gäller Kina föll det på utrikesministerns lott att vid det senaste högnivåbesöket ta upp frågorna om de mänskliga rättigheterna och fångar i Kina. Till den kinesiske ministern överlämnade jag då en lista med namn på ett antal fångar vars öde vi bekymrar oss för. I dag har vi haft anledning att till Cubas representant framföra vår oro över att en känd kvinnlig dissident, Elisabet Sánchez, fängslades i fredags. Jag vill åtminstone försäkra Bertil Måbrink om att vi arbetar med dessa frågor. Det kan hända att vi någon gång missar eller icke gör vad vi borde göra. Det är en dock en mycket viktig fråga för oss. Vi har ju en särskild minister som arbetar med frågan om mänskliga rättigheter, Alf Svensson. Han förbereder nu den stora FN-konferensen om mänskliga rättigheter. Inför den konferensen kommer ett särskilt förberedande möte att äga rum i Sverige. Detta faktum liksom naturligtvis också ordförandeskapet i ESK kommer att medföra att frågan om de mänskliga rättigheterna kommer att få ökad uppmärksamhet även i Sverige. Vårt agerande i dessa frågor kommer att lyftas fram.
Herr talman! Jag tackar för de senaste beskeden. Jag vill fortfarande bita mig fast vid händelserna i Turkiet. Det är trots allt mycket märkligt att det har varit totalt tyst från svensk sida när det gäller den turkiska regimens våldshandlingar mot kurderna och Kurdistan. England, Tyskland, Holland och Schweiz har reagerat, men Sverige har varit tyst. Det sades här tidigare att Sverige inte är som förut. Det är möjligt, och det kan finnas många faktorer som har bidragit till det här. Men det är mycket farligt. Sverige är känt i världen för att under decennier ha stått på de fattigas och förtrycktas sida och slagits för de mänskliga rättigheterna. Turkiet ligger geografiskt inte så långt ifrån oss, men Sverige säger ändå ingenting i den här frågan. Jag tycker att det är mycket allvarligt, och jag kan inte förstå det. Är det fråga om en tyst diplomati gentemot den turkiska regimen? Är det därför att det skulle vara effektivast som vi inte säger så mycket? Tidigare utrikesministrar sade ofta att det rör sig om tyst diplomati och därför skall vi inte säga så mycket.

Herr talman! Det har inte varit helt tyst. Jag var här i går och hade en längre frågedebatt med två av denna kammares ärade ledamöter om just Turkiet, kurderna och PKK. Jag hade då stora möjligheter att i denna kammare öppet framföra den svenska regeringens syn och det faktum att vi anser att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Turkiet är medlem i Europarådet och ESK. Jag tror också att Turkiet för närvarande är ordförande i Jag sade också att det faktiskt både är en stats rättighet och skyldighet att bekämpa terroristverksamhet och skydda de egna medborgarna. Denna kamp måste dock föras med demokratins och den internationella rättsordningens spelregler. Detta är det budskap vi hela tiden måste ge den turkiska regeringen.

Herr talman! Vår utrikespolitik bestämmer vi själva. Så lyder en formel som riksdag och regering i många år har upprepat. Men hur skall vi i dag beskriva Sveriges utrikespolitik? I många år var nyckelordet neutralitet. Att det inte längre duger som någon allmängiltig etikett har inte bara att göra med den stora omvälvningen i EG-ansökan. I själva ordet neutralitetspolitik ryms också ett drag av undflyende och inåtvändhet som blir alltmer ohållbart i den värld som nu växer fram. Skall man välja ett enda ord för svensk utrikespolitik skulle jag snarare stanna för begreppet delaktighet. Vi ingår i en större helhet, och vi söker vår trygghet i samverkan, inte i isolering. Vi är för det första en del av den nordiska gemenskapen. Ingenting av det som har hänt i Europa och i världspolitiken under de senaste åren gör det mindre viktigt att vidmakthålla och utveckla kontakterna med Danmark, Finland, Island och I en vidare nordisk zon har vi också de andra länderna runt Östersjön, länder som äntligen befriats från ett halvsekels eller trekvartssekels diktatur och som nu med tusentals handikapp anträder sin långa marsch mot demokrati och marknadsekonomi. För det andra måste vi vara en del av den europeiska familjen. Med EES-avtalet kommer vi in i stora delar av den inre marknadens regelsystem, men först genom medlemskapet i EG får vi reella möjligheter att påverka dess framtida utveckling. Också genom Europarådet och genom ESK, där Sverige snart övertar ordförandeklubban, kan vi fördjupa den europeiska samhörigheten. Den tredje gemenskapen är Förenta nationerna. Sverige driver nu som tidigare en utrikespolitik med global identitet, och jag är mycket nöjd över att höra också utrikesministern uttala de orden. Det är en utrikespolitik som bygger på solidaritet och aktiv samverkan med de fattiga länderna i världen. Från Folkpartiets utgångspunkter är det mycket beklagligt och sorgligt att enprocentsmålet i fråga om biståndet tillfälligt har fått överges. Det skall emellertid inte hindra oss från att aktivt verka för demokrati och utveckling i fråga om mänskliga rättigheter i Asien, Afrika och Latinamerika, och kan vi tillsammans med andra föra Uruguayrundan till ett framgångsrikt slut, så kan det gagna de fattiga folken väl så mycket som hela i-världens samlade bistånd. I begreppet delaktighet ligger både en ödesgemenskap och en handlingsgemenskap. Ödesgemenskapen är vår nakna utsatthet för allt det som händer i omvärlden, vårt beroende av världskonjunkturens svängningar, vår exponering för regionala och globala miljöhot liksom återverkningarna av krig och konflikter nära och fjärran. Handlingsgemenskapen är vår chans att tillsammans med andra bemästra och betvinga alla dessa olika hot, att inte bara underkasta oss allt det som sköljer över våra gränser utan i stället välja handling framför resignation. Det här kräver en aktiv utrikespolitik. Det kräver djärvhet, och det kräver öppenhet för nya former av samverkan. Den nationella inkröktheten är inte längre något alternativ, den är inget värn för vår suveränitet, utan den undergräver i stället vår frihet och vårt självbestämmande. Låt mig ge ett enda exempel på isolationismens omöjlighet. I det forna Jugoslavien rasar i dag en ohygglig konflikt, där medeltida mentaliteter och hypermodern vapenteknologi har lett till massakrer och massflykt. Något har FN, EG och olika hjälporganisationer kunnat uträtta för att lindra nöden, men långt ifrån tillräckligt. Den lärdom som måste dras av den jugoslaviska tragedin är att långt större resurser och effektivare internationella mekanismer måste finnas till hands för att hämma etiska konflikter. Det gamla mönstret går nämligen igen. I ekonomiska kriser blommar den aggressiva nationalismen åter upp med alla dess vedervärdiga uttrycksformer. Bara i ruinerna efter Sovjetimperiet och dess lydstater finns i dag minst ett dussintal konflikthärdar som lätt kan flamma upp, och går vi utanför Europas gränser är motsättningarna ännu större. Det här visar på en huvuduppgift under de kommande åren, inte bara för svensk utrikespolitik utan också för hela världssamfundet och dess olika politiska organisationer. Minoriteternas ställning måste stärkas. Skall gränserna i Europa bestå -- som Helsingforsstadgan föreskriver -- är det alldeles ofrånkomligt att etniska motsättningar förebyggs genom vidsyn och generositet. Låt mig allra sist, herr talman, något kommentera meningsutbytet mellan Pierre Schori och utrikesministern. Jag delar Pierre Schoris grundvärdering att vi nog i framtiden kommer att behöva ingripa mera med vapenmakt inom ramen för internationella aktioner. Vi måste ha en beredskap att också på det viset delta i ansträngningar att skapa fred i världen. Utifrån den grundsynen kan jag instämma i det som Pierre Schori här sade. Jag har emellertid uppfattat att oppositionen mot den linjen kommer från många håll, dock inte i särskilt hög grad från regeringen utan snarare från delar av Pierre Schoris eget parti. När Pierre Schori beskyller utrikesministern för något slags mjäkig pacifism har jag faktiskt litet svårt att följa med. Jag tror kanske att behovet av konsultationer är större inom socialdemokratin än mellan socialdemokratin och regeringen.
Herr talman! Jag kan klart deklarera för Daniel Tarschys, vars anförande jag tyckte var mycket sympatiskt och bra, att om denna förfrågan från FN:s generalsekreterare hade kommit till en socialdemokratisk regering med nuvarande möjliga uppsättning -- dvs. med Ingvar Carlsson, osv. -- skulle vi ha besvarat den på ett helt annorlunda sätt. Vi skulle i positiv anda ha studerat denna fråga. Låt mig också lämna en sakupplysning. Utrikesministern sade att hon hade agerat för en kvinnlig dissident på Cuba, Elisabet Sánchez. Personen i fråga är en vän och partikamrat till mig. Det är en man som heter Elisardo Sánchez och som också jag har agerat för. Jag vill göra den tillrättavisningen för personer som inte är så bekanta med förhållandena på Cuba. Jag vill också meddela att han nu är släppt.
Herr talman! Den väsentliga frågan är ju: Hur skall vi framdeles kunna hjälpa i konflikter av olika slag? Jag tror att vi måste inrikta oss på att de internationella organisationerna, FN och ESK, i större utsträckning än tidigare kommer att behöva hjälp och insatser från de olika medlemsstaterna. Vi måste bygga upp en beredskap för att både kunna ge humanitärt bistånd och, när så erfordras, också bidra med militära styrkor för att skydda freden, för att skydda hjälpinsatserna och för att i vissa lägen kanske också gripa in militärt för att hindra blodiga konflikter som annars kan urarta till ännu större katastrofer. Det är viktigt att den här grundläggande enigheten om det stora registret finns i vårt land, att vi är beredda till olika typer av insatser. Sedan kan man alltid i den ena konflikten eller den andra diskutera vilken som är den rätta avvägningen, och jag har förstått att det på den punkten föreligger en oenighet. Det viktiga är ändå att vi har en grundläggande gemensam värdering om att vi i framtiden måste vara beredda till olika typer av internationella insatser för att stärka freden och för att bistå människor som lider nöd.

Herr talman! Det är klart att den dramatiska utveckling som vi fortfarande ser i Europa och de stora förändringar som sker utgör en väldigt stor utmaning också för den svenska utrikespolitiken. Vi har tillsammans med andra ett ansvar för att stödja de öst och centraleuropeiska länderna, de nya demokratierna, i deras arbete på att komma till rätta med sina ekonomiska och ekologiska problem, att säkerställa demokratin där och att stödja dem i deras strävan att komma in i en vidare europeisk gemenskap. Vi är också angelägna om att själva, som utrikesministern uttryckte det, komma in i det europeiska samarbetets kärna, och det finns i riksdagen en bred majoritet som ställer sig bakom vår strävan efter medlemskap i EG. Samtidigt innebär naturligtvis den förhandlingsprocess som vi står inför att det ställs stora krav på vår förmåga att också ta vara på våra egna intressen. Vi vill in i samarbetet därför att vi ser att det finns en lång rad problem som kräver internationella, gemensamma lösningar, inte minst på ett europeiskt plan. Det gäller miljöfrågor, det gäller ekonomiska frågor, och det gäller europeiska sociala problem. Men det hänger på oss själva att vi också går in i samarbetet på ett självmedvetet sätt och ser till dels att vi tar vara på egna intressen, dels att vi är beredda att aktivt påverka den europeiska utvecklingen. Det kan röra sig om tillämpningen av EG-lagstiftningen i Sverige på olika områden, det handlar om vår vilja att själva kunna kontrollera vår säkerhetspolitik också i framtiden, osv. Det är också viktigt att vi inte låter det europeiska engagemanget, som upptar oss så pass mycket, gå ut över vårt engagemang för tredje världen. Ibland har ju anklagelser riktats mot regeringen och mot Sverige -- liksom mot andra länder -- om att vi börjar bli så upptagna av europeiska problem att vi glömmer det faktum att de verkligt stora globala problemen fortfarande ligger utanför Europa. Det har förekommit uppgifter om att vi i Sverige i FN har varit så angelägna om att samordna våra ställningstaganden med EG:s att vi har släppt en del av vårt traditionella stöd för tredje världens intressen. Jag förutsätter att det är en felaktig bild. När vi talar om en europeisk identitet i vår utrikespolitik måste det ju vara fråga om att vi ser det europeiska samarbetet som ett sätt att främja våra utrikespolitiska mål, som i hög grad är av global art -- inte om att vi ägnar oss åt någon typ av självutplåning. De verkligt stora problemen är de globala problemen. Det bästa sättet att häva den djupa lågkonjunktur som drabbar Sverige likaväl som andra industriländer är kanske att främja den ekonomiska utvecklingen i tredje världens länder och i Östeuropa. Genom investeringar där och genom att öka de ländernas möjligheter att möta den efterfrågan och tillfredsställa de behov som finns blir det fler beställningar till svensk industri. Det blir fler jobb i Sverige. Motsvarande gäller naturligtvis för andra industriländer. Det skulle alltså behövas en samordnad internationell ansträngning för att stimulera världsekonomin just genom att stimulera den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa och i tredje världen på ett helt annat sätt än som i dag sker. Det här är naturligtvis inte något som ett enskilt land som Sverige kan göra ensamt, utan det förutsätter att vi kan göra arbetet tillsammans. Det kanske illustrerar det faktum att de stora problemen kräver samlade internationella lösningar snarare än enskilda nationella initiativ. Vi borde alltså kunna föra en ännu aktivare politik i syfte att få med oss flera länder när det gäller den här typen av insatser. Det är klart att vårt eget ställningstagande, som riksdagen så småningom kommer att få göra -- dvs. att temporärt skära ned biståndet och gå ifrån enprocentsmålet -- kanske inte är den mest lyckade signalen i en sådan strävan. Men det är viktigt att vi också markerar vår vilja att, så snart möjligheter ges, återställa biståndets ambitionsnivå för svenskt vidkommande, samtidigt som vi försöker få med oss andra på samma område. Trots den vikt alla europeiska frågor tillmäts är det viktigt att vi verkligen behåller den globala identitet i vår utrikespolitik som utrikesministern talade om.

Herr talman! När kristdemokraten Robert Schuman i sin deklaration från den 9 maj 1950 lade grunden till den europeiska gemenskapen var freden det främsta målet. Nationalism och misstro mellan Europas folk skulle försvinna genom en ekonomisk och politisk integration. Denna integrations och samarbetsprocess i Europa har från första början byggts på respekt för etiska värden, europeisk kulturell mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Under de senaste 40 åren har den europeiska gemenskapen i enlighet med de ursprungliga planerna varit en väl fungerande modell för försoning och välstånd. Efter hand som de interna spänningarna lättat har solidaritet och ansvarskänsla mer och mer riktats mot omvärlden för att möta större utmaningar. I sammanhanget kan nämnas skapandet av en europeisk utvecklingsbank för hjälp till Östeuropa. Berlinmurens fall, den tyska återföreningen och nedmonteringen av det sovjetiska väldet har angivit början till en ny epok för Europa. Östeuropas nyvunna frihet och demokratisering är en företeelse som den fria världen länge har väntat på och nu välkomnar, även om vi inte riktigt anade hur illa ställt det var bakom alla neddragna ridåer. Men denna nya situation innebär stora och nya risker. Det massiva hot för Västeuropa som Sovjet och satellitstaterna stod för har ersatts av en mängd mindre säkerhetsproblem. Exempelvis de regionala och etniska motsättningarna, den svåra övergången från diktatur till demokrati, omställningen från kommandoekonomi till marknadsekonomi samt kontrollen och nedmonteringen av de sovjetiska kärnvapnen skapar instabilitet och osäkerhet. Även andra händelser i vår omvärld skapar spänningar. Jag tänker bl.a. på den tyska integrationsprocessen men också på nedgången i världsekonomin. Som en konsekvens av den oro som präglar vår omvärld dyker, som vi har sett, nationalistiska krafter och främlingsfientlighet upp i Östeuropa men också till viss del i det rika Västeuropa. För att motverka de mörka krafterna finns det egentligen bara en väg att gå, nämligen den som Europas fäder stakade ut. Den vägen började med insikten om att inget europeiskt land ensamt kan möta de utmaningar mot säkerhet och trygghet som vårt europeiska närområde ställs inför. Endast enade och eniga om principerna, dvs. med konsensus, kan vi hålla emot och bromsa de totalitära krafterna. Vi kristdemokrater är övertygade om att en integrerad och stark europeisk gemenskap kan dels utgöra den stabiliserande faktor som den europeiska kontinenten så väl behöver, dels fungera som en inspirationskälla för de nyvunna demokratierna. Öststaterna behöver inspiration och förebilder för sin uppbyggnad av demokratin, för framlyftande av mänskliga rättigheter och i arbetet för marknadsekonomi och fri konkurrens. Även friheten behöver ha förebilder. Den europeiska gemenskapen kan och bör med hjälp av sina demokratiska institutioner spela en nyckelroll i den omvandlingsprocess som präglar hela Europa. Vad som behövs för att kunna spela den här rollen kan sammanfattas i tre punkter: För det första måste man fördjupa den konsensus som är själva grunden för Gemenskapen. Det innebär, som vi ser det, att man ständigt måste förvissa sig om att det inte råder något tvivel om etiska värden, demokratiska värderingar och en social marknadsekonomi. För det andra krävs det, för att de demokratiska krafterna skall få nödvändig tyngd, att man på sikt går från ett vanligt utrikespolitiskt samarbete till en till stora delar gemensam utrikespolitik med gemensamma ståndpunkter. Detta är en naturlig process i ett arbete i gemenskap. För det tredje måste Gemenskapen sträva efter att aldrig någonsin bli en sammanslutning av rika industrinationer. I stället måste den fördjupa sin solidaritet och hjälp till utveckling. Ett av målen med den europeiska gemenskapen måste vara att solidariskt bistå sämre lottade länder i och utanför Vi kristdemokrater anser att det är angeläget att Sverige deltar i den europeiska gemenskapen. Ett fördjupat ekonomiskt och monetärt samarbete samt ett utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete skapar stabilitet för medlemsländerna men också för hela den europeiska kontinenten. Gränsen för vad Kristdemokratiska samhällspartiet för närvarande kan acceptera i det samarbetet är att Sveriges militära alliansfrihet skall stå fast. Däremot är vi inte negativa till att i framtiden eventuellt diskutera den frågan. Grunden för riksdagens alla ställningstaganden om den framtida säkerhets och försvarspolitiken måste vara Sveriges säkerhet. Herr talman! Kds har en utmejslad etisk profil, som avtecknar sig skarpt mot det mörker som jag tycker i dag sveper över debatten om människovärdet. I vårt land handlar det för närvarande om vår syn på invandrare och flyktingar. I f.d. Jugoslavien och i Somalia handlar det om att också människor som inte bär vapen och därför inte kan försvara sig har rätt att leva. I många länder i Latinamerika handlar det om att uppfylla, förverkliga, de avtal man ingått och som har sin grund i demokrati och mänskliga rättigheter. I Thailand och många andra länder handlar det om respekt för barnen som individer och om att inte utnyttja deras utsatta läge genom att köpa deras kroppar. Den starkes självpåtagna rätt att sätta sig till herre över människovärdet måste brytas. Herr talman! Genom ett ökat engagemang i både Europa och den övriga världen finns också möjlighet att påverka det demokratiska skeendet och att arbeta för mänskliga rättigheter, consensus och fred.

Herr talman! I förra årets regeringsförklaring framhölls det som en viktig målsättning att regeringen ville förbättra vår välfärd och den sociala omsorgen genom en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken och genom särskilda insatser för de sämst ställda. I årets regeringsförklaring står det att på detta område och på tre andra områden har framsteg gjorts, även om mycket återstår att göra. Är detta med sanningen överensstämmande? Är det så att de äldre personer som bor i det privata servicehuset i Stockholm och som inte ens får elementära rättigheter tillgodosedda, t.ex. att få duscha, upplever detta som en välfärdsrevolution?

Är det en valfrihetsrevolution för alla de människor som på grund av arbetslöshet tvingas leva på socialbidrag? Många av dessa människor lever i kommuner som sänkt socialbidragen till nivåer som ligger långt under den nivå som våra sämst ställda pensionärer har. Nej, talet om välfärdsrevolution är naturligtvis inte sant. För vissa enskilda människor kan det vara sant, men för majoriteten av Sveriges befolkning har regeringsskiftet inneburit en försämrad välfärdspolitik. Jag lägger inte hela skulden för det på den borgerliga regeringen. Jag vet fuller väl att vi har en ekonomisk situation som gör att alla områden i vårt välfärdssamhälle måste ses över. Det påverkar naturligtvis vår välfärdspolitik. Det som måste klinga väldigt falskt i öronen på dem som bor på det privata servicehuset i Stockholm, på socialbidragstagarna eller på dem som inte får den barnomsorg de vill ha på grund av att barnen är för små, det är de stora orden. Jag skulle önska att man vore litet mer ödmjuk i sin framtoning, att man var något mindre dogmatisk och litet mer samarbetsvillig. Jag tror nämligen att det finns en stor samsyn, åtminstone mellan mitt parti och mittenpartierna, om grunderna i välfärdspolitiken. Det borde finnas förutsättningar för att man, även i ekonomiskt svåra situationer, ägnar sig något mindre åt dogmatik och mer åt att värna det som är grunden i den svenska välfärdspolitiken. Jag skall inte måla allt i svart. Jag tycker t.ex. att det är bra att man nu har låst in frågan om vårdnadsbidrag i en byrålåda, och jag hoppas att man slänger nyckeln i en papperskorg och inte letar upp den igen. Vårdnadsbidraget har inte bara ekonomiska aspekter -- även om det hade varit vansinnigt att genomföra det i den här ekonomiska situationen. Vi i Sverige är bra på många områden av välfärdspolitiken, men särskilt bra är vi när det gäller familjepolitiken. Det är en familjepolitik, som bygger på ett väl tilltaget barnbidrag, på rätt till barnomsorg och på föräldraförsäkringen och som gör det möjligt för föräldrarna att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap på ett sätt som egentligen inte är möjligt i något annat land. Skall man göra förbättringar i familjepolitiken, så måste det ske genom en utveckling av den familjepolitik som vi redan har. Ett vårdnadsbidrag ger ingen frihet att välja att stanna hemma. Hur skulle en ensamstående förälder eller en förälder i en låginkomsttagarfamilj kunna stanna hemma med hjälp av ett vårdnadsbidrag? Vårdnadsbidraget ger inte någon valfrihet för alla att stanna hemma hos sina barn. Däremot ger föräldraförsäkringen en sådan valfrihet, eftersom denna bygger på inkomstbortfallsprincipen. Ytterligare en sak som jag tycker skall hälsas med tillfredsställelse är att handikappreformen trots de krisuppgörelser som har träffats ligger fast. Det tillsattes en utredning av Bengt Lindqvist som jag själv kom att tillhöra. Det fanns i den utredningen och finns även i övrigt en samsyn om behovet av en handikappreform. Framför allt skall insatserna riktas till dem som har de allra svåraste funktionshindren. Detta och t.ex. åtgärderna på arbetsmarknadspolitikens område ger krisuppgörelserna en fördelningspolitisk profil. Det får dock inte stanna vi detta. Handdikappfrågorna är flera, och gruppen handikappade är betydligt mycket större än den grupp som nu gynnas av den här reformen, även om den har de allra största behoven. I ytterligare ett betänkande tas frågan om de generella insatserna upp. Man måste alltså gå vidare och utveckla handikappolitiken, trots att förslag nu läggs fram om denna angelägna reform.

Herr talman, ärade riksdagsledamöter! Jag har ställt upp i debatten för att säga några ord om husläkarsystemet. Socialdepartementet har framlagt ett förslag om ett svenskt husläkarsystem. Detta förslag har varit på remiss hos många instanser. Socialdepartementets avsikt är nu att lägga fram en proposition i ärendet i höst. Många av remissinstanserna har varit negativa. Dessutom är en majoritet av läkarkåren och av sjuksköterskekåren av olika skäl emot förslaget. Jag skall här framföra några av dessa skäl. Jag tycker att det är något anmärkningsvärt att vissa landsting beslutat att införa systemet trots att förslaget ännu inte har nått riksdagen och vi här i kammaren inte haft tillfälle att säga vad vi tycker om det. Husläkarsystemet bygger på en romantisk, vacker föreställning om att läkaren utgör Guds förlängda arm, som alltid vet bäst och som kan förmedla vård. Patienten kan tryggt överlämna sig till doktorn. Man föreställer sig en doktor Finley. Men tyvärr är vi inte så bra doktorer. De moderna medicinska behandlingsmetoderna kräver att man utnyttjar alla remissinstanser på ett effektivt sätt. Detta är en modell som vuxit fram i Sverige. Det är en bra modell, och jag kan inte se något skäl att ändra på den. I Holland och Tyskland har man ett husläkarsystem, och patienterna uppskattar detta system. Här finns emellertid den avgörande skillnaden att vårdpengen tillhör patienten och inte landstingen. Man skiljer rollen som finansiär från rollen som producent. Detta är mycket viktigt. Om man avskaffar Dagmarreformen och inför fri etablering, anser vi att ett husläkarsystem skulle vara alldeles utmärkt. Bo Könberg har i en del intervjuer sagt att Socialdemokraterna och Ny demokrati angriper husläkarreformen från olika håll. Därför blir den logiska men outtalade uppfattningen att sanningen ligger i den politiska mitten -- förlåt, den politiska makten -- och att frågan därför inte behöver diskuteras. Jag vill nu framföra en del synpunkter som jag tror delas av alla, oavsett partitillhörighet. Man önskar åstadkomma läkarkontinuitet och tillgänglighet för sjukvården. Dessa fina syften är emellertid i stor utsträckning redan tillgodosedda genom dagens distriktsläkarsystem och vårdcentralerna. Därför är detta förslag något av att slå in öppna dörrar. Vårt fina distriktsläkarsystem och våra vårdcentraler är föremål för studiebesök från utlandet. Man kommer hit för att studera vad vi kan åstadkomma i primärvården. Detta fina system behöver inte brytas sönder och ersättas med ett husläkarsystem. Framför allt imponerar det fina teamarbetet mellan olika yrkeskategorier med ett gemensamt vårdansvar. I många länder där man har etablerat ett husläkarsystem är man alltså ändå inte nöjd, utan man kommer till oss för att titta på vår utmärkta primärvård. Vad innebär då husläkarsystemet? Jo, det innebär en hel del restriktioner. Man får inte byta läkare förrän efter ett halvår. Ingen får vara husläkare på deltid. Själv är jag husläkare på en tiondelstid, eftersom jag inte blir av med mina patienter -- de uppsöker mig vare sig jag vill det eller inte. Jag tycker också att det skall vara på det sättet. Varför skall man inte få välja en specialist som husläkare. Varför skall en kvinna inte få ha en gynekolog som husläkare om hon har problem men familjen i övrigt är frisk, bortsett från en del förkylningar som man alltid kan hantera. Varför kan inte en företagsläkare få vara husläkare? En företagsläkare har god kontakt med dem som arbetar i företaget och kan få de anställda att lyssna på råd om förebyggande åtgärder mot t.ex. arbetsskador. Varför skall alla medborgare tvingas in i systemet? Varför skall man betala 300 kr för att få en remiss till en specialist som man ändå vet att man skall gå till? Detta tycker jag är överförmynderi. Bo Könberg får ursäkta dessa brutala ord. Slutligen några ord om ekonomi. Det finns i dagens situation all anledning att tala om ekonomi. Fyra stycken oberoende utredningar har visat att det föreslagna husläkarsystemet kommer att kosta ungefär fyra miljarder kronor mer än det nuvarande systemet. Nu ser Bo Könberg bekymrad ut. Jag skall med glädje lyssna på förklaringen. Jag har jämfört husläkarsystemet, med listningen av patienter, med vad det kostar om man skulle gå till specialistläkare. Då kom jag fram till faktor 2, dvs. 8 miljarder i stället för 4 miljarder. Jag har också tagit del av specialistläkarnas utredning. De hamnar i faktor 1,9 i stället för 2,0, som jag gjorde. Gunnar Birke har gjort en utredning och kommer fram till ungefär samma resultat. Privatläkarföreningen har kommit fram till 7 miljarder. Det kanske inte var så konstigt att de hamnade litet högre. I alla fall finns det en del ekonmiska faktorer att ta hänsyn till. Jag skulle föreslå att Bo Könberg tar med sig det här förslaget tillbaka till socialdepartementet och arbetar vidare på det, även med tanke på den ekonomiska konsekvensen.

Herr talman! I dag fick vi ett pressmeddelande om vad vår socialminister Bengt Westerberg har för sig. Han är i New York och talar om att en bra familjepolitik stödjer barnen och bidrar till jämställdheten mellan kvinnor och män. Det tycker jag är ett bra uttalande, och jag tror att alla instämmer i det. Jag tycker också att Bengt Westerberg själv och Folkpartiet i många avseenden aktivt arbetat för detta. Jag tänker exempelvis på förslaget om barnombudsman, förslaget om barnomsorgslag, att alla skulle ha rätt till barnomsorg, att man drivit på om handikapputredningen och att man i den här vändan ser till att vi inte får ett vårdnadsbidrag. Men när jag läser det här uttalandet undrar jag också en del över vad regeringen som helhet faktiskt gör, eller rättare sagt inte gör i olika sammanhang för att förbättra barnens situation i vårt land. Bengt Westerberg har i pressmeddelandet nämnt föräldraförsäkringen och hur stor andel pappor som tar ut föräldraledighet. Det har alltså varit en oerhört marginell utveckling: 0,5 % av papporna beräknat på andelen dagar, trots att regeringen lagt ned miljoner på pappakampanj. Då kanske det är dags att börja fundera över andra sätt att öka pappornas andel av föräldraledigheten. Jag saknar i både krispaket och regeringsförklaring en betraktelse av dessa frågor ur kvinnors och barns perspektiv. Hur pass angelägna är reformer eller besparingar för de grupperna? Det jag reagerar mot är självfallet att en karensdag slår hårt mot lågavlönade kvinnor, och av dem är det många som har barn. Jag ser också hur frågan om två semesterdagar naturligtvis slår väldigt hårt mot lågavlönade, men särskilt mot barn vars föräldrar är lågavlönade och inte har någon avtalsenlig semester. Vi har också problemet att barnbidraget inte ökar. Det hör till den del av krispaketet som många barn som jag träffar på i min omgivning verkligen har klart för sig och beklagar. I regeringsförklaringen, som jag tycker inte har fått alltför stor uppmärksamhet, står det att kommunerna får ett större ansvar för utformningen av välfärdspolitiken. Det står också att kvinnors möjlighet att starta eget kommer att öka med regeringens insatser. Då undrar jag om regeringen har tittat närmare på hur verkligheten ser ut. Vi vet att de allra flesta kommuner i dag befinner sig i kris och att arbetslösheten ökar katastrofalt bland just offentliganställda kvinnor. Det är kanske inte att få gå ut och starta eget som är det de mest längtar efter, utan att få fortsätta ett jobb som de tycker är meningsfullt och som behövs. Könberg anser om Barnlobbyn, som har bedrivit ett mycket bra arbete för att uppmärksamma hur nedskärningen i vårt land drabbar just barn. Det finns många exempel på stängda lekplatser, bibliotek och minskad barnkultur, men också på en försämrad barnomsorg. Olika företrädare för Folkpartiet, exempelvis biträdande socialborgarrådet i Stockholm, har gått ut och talat om kravmaskiner, att det enbart är personalintressen osv. Jag hoppas att Bo Könberg kan dementera den uppfattningen. Jag var häromdagen ute i Haninge, som är en mycket drabbad kommun. Det var SKTF som hade tagit ett i mina ögon mycket bra initiativ och bjudit in samtliga riksdagsledamöter att besöka någon kommun och att besöka en fackklubb. De jag träffade där som jobbade med barn och ungdomar var uteslutande kvinnor. De kvinnorna var naturligtvis oroade över sina jobb. Men de hade jobbat så länge att det inte var det främsta skälet till deras oro. Det var hur det program som redan fanns för besparing i Haninge drabbar just barnen och ungdomarna. Det var två fritidsgårdar som skulle läggas ned. Det var bibliotek som skulle stängas. Det var utmärkta barnprogram som skulle skäras ned väldigt kraftigt, till skillnad mot de tekniska förvaltningarna, som inte alls hade samma sparkrav på sig. Jag undrar vad som händer när statsbidragen nu blir ännu lägre för kommuner som Haninge. Vi vet att de besparingar som redan är på gång där kommer att accelereras. I regeringsförklaringen talar man om det minskade budgetunderskottet, hur viktigt det är att inte öka på det ytterligare, utan minska det. Om man vill anlägga ett barnperspektiv vill jag verkligen understryka att jag tycker att det är ett riktigt resonemang. I en intressant artikel i Svenska Dagbladet häromdagen talas det om den offentliga generationsskulden, om hur våra barn kommer att få betala i framtiden om inte konsumtionen minskar i dag. Räntorna uppgår i dag till 60 miljarder för svenska skattebetalare. Jag tycker alltså att det är riktigt av regeringen att minska budgetunderskottet. Men jag tror att det går att göra det på ett helt annat sätt än regeringen gör i dag. Det går att omfördela inom statsbudgeten mellan försvar och sociala verksamheter. Det går att inom sjukförsäkringen minska för dem som har mest i dag och att öka för dem som har mindre. Det går att se till att man på olika sätt fördelar bördorna. Man talar i regeringsförklaringen om att varje människa är unik och om den svages rätt till trygghet och integritet. Jag undrar hur det stämmer med verkligheten, med starkt ökade socialbidrag. Första och andra kvartalet har de ökat med över 20 %. Hur uppfattar de människor som i dag tvingas att söka socialbidrag, och som ibland inte ens vill söka av rädsla för förnedring, talet om ökat människovärde?

Herr talman, riksdagsledamöter! När jag stod i den här talarstolen i den förra allmänpolitiska debatten för ungefär åtta månader sedan, visste jag lika litet som någon annan att just det året skulle föra med sig stora ekonomiska uppgörelser mellan regeringen och Socialdemokraterna. Huvudtalare från oppositionen var den gången Birgitta Dahl och Doris Håvik. Det framgick inte riktigt av deras inlägg den gången att det skulle bli i samverkan med Socialdemokraterna som regeringen skulle föreslå att en karensdag införs i sjukförsäkringen, att besparingar genomförs i pensionssystemet och flera andra svåra beslut. Det är inte särskilt konstigt att det inte märktes den gången. Socialdemokraterna hade gått till val på tron på en snar ekonomisk förbättring och på att vändpunkten var nära. Nu vet vi att denna ekonomiska vändpunkt ännu ligger en bit framför oss. För att Sverige skall kunna dra nytta av en internationell konkjunkturuppgång, när den nu kommer, krävs det att vi innan dess har tagit itu med våra inhemska problem, bl.a. det stora strukturella budgetunderskottet. Att förslag som syftar just till att ta itu med detta samlar en stor majoritet i riksdagen betraktar jag som ett starkt belägg för att Sverige har ett väl fungerande politiskt system samt att såväl regering som opposition -- då tänker jag på den socialdemokratiska -- numera drivits av verklighetens krav mer än av prestige. Inte minst är den socialdemokratiska oppositionen värd beröm för detta. De besparingar som ligger i krisuppgörelsen är i stort välavvägda. Stora besparingar är så utformade att de får delas av många människor, samtidigt som svaga grupper skyddas. Det är den huvudprincip som är den mest lämpade, även för eventuella framtida besparingar som kan komma att bli nödvändiga. Av de föregående talarna i dagens debatt har inte minst Eva Zetterberg kommit in på de problem och de brister som har att göra med den svåra ekonomiska situationen. Dock har jag knappast uppfattat av hennes inlägg att det finns speciellt mycket realism i hennes funderingar på hur man skall komma till rätta med det stora budgetunderskottet på ett sätt som egentligen inte drabbar någon. Några frågor som det finns anledning att ta upp i den här debatten sammanfaller i övrigt till stor del med några av dem jag tog upp i den allmänpolitiska debatten i våras. Låt mig börja med några ord om socialförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen har under de senaste åren varit skolexemplet vad gäller systemfel i socialförsäkringen. Nästan alla som direkt arbetar med arbetsskadeförsäkringen intygar att den hämmar en arbetsskadad persons ambitioner att låta sig rehabiliteras för att därmed snabbt återkomma till arbetet. Samtidigt kostar den orimliga summor för samhället och ytterst för medborgarna, pengar som sannerligen kunde användas på bättre sätt. Just nu är det samlade underskottet i arbetsskadefonden drygt 24 En del åtgärder har vidtagits för att minska detta. Det kommer att innebära att ökningstakten minskar något. Men enligt prognoserna kommer, om ingenting ytterligare görs, det ackumulerade underskottet i arbetsskadefonden att om ca 7 år ha stigit till närmare 50 miljarder kronor, vilket förstås inte är en acceptabel kostnad. Detta inses av fler och fler. Jag noterar att man i Aftonbladets huvudledare i söndags sammanfattade den här frågan på följande sätt: ''Vid det här laget är väl alla ense om att arbetsskadeförsäkringen bör läggas om så att den stämmer överens med den proklamerade arbetslinjen.'' Ett annat stort och viktigt område är det svenska pensionssystemet. Den arbetsgrupp som sedan december behandlar frågan om ett förbättrat pensionssystem lade för sex veckor sedan fram sin första rapport. I den beskrevs ingående de problem som finns i dagens system samt principerna för hur dessa kan lösas och redogjordes för hur ett pensionssystem efter dessa nya riktlinjer skulle kunna se ut. Syftet var att stimulera den allmänna debatten. Hittills kan man konstatera att de flesta inlägg har vitsordat de grundtankar som finns inom pensionsarbetsgruppen. Det är bra, eftersom det borde skapa förutsättningar för att snabbt gå vidare. Sedan den förra allmänpolitiska debatten har Socialdepartementet lagt fram en promemoria rörande husläkare. Under sommaren har promemorian varit ute på remiss, och resultatet är ett brett instämmande i husläkartanken men med en hel del invändningar gällande utformningen. Flera av dessa invändningar är motstridande och därmed naturligtvis svåra att tillgodose. Många av invändningarna är dock värdefulla och kommer att beaktas i den proposition som kommer under hösten. Min utgångspunkt har varit och är att sjukvården i vårt land inte bör centralstyras. Den långt gångna regionala självstyrelsen vad gäller sjukvården bör bevaras, och det som kan bli föremål för nationella regler rör patientens och vårdgivarens rättigheter. Sedan bör det vara möjligt att ute i landstingen och i de landstingsfria kommunerna inom de nationella ramarna utforma den goda sjukvården. Ett område där det framförts synpunkter från många håll gäller att man inte borde ha några nationella regler rörande patientavgifterna. Dessa borde kunna variera mellan landstingen. Andra remissinstanser har påpekat att det borde vara samma patientavgift hos barnläkaren och gynekologen som hos allmänläkaren. Dessa två åsikter är litet knepiga att förena. När departementet nu förbereder propositionen försöker vi på olika sätt tillgodose många av de synpunkter som inkommit. Jag har i min tidigare roll som landstingspolitiker arbetat aktivt för att stödja distriktssköterskornas möjligheter att sköta sitt arbete. Det är värdefullt att man ute i landstingen fortsätter att slå vakt om detta. Däremot är det mycket tveksamt om vi skall anta tvingande regler för personalsammansättning eller om formerna för samverkan inom primärvården skulle utarbetas av Socialdepartementet vid Den allra bästa reklamen för husläkarreformen är de ställen där husläkare redan finns, såväl i Sverige som utomlands. Jag känner inte till någon sådan plats där man överväger att gå ifrån de fördelar som ligger i att varje medborgare har möjlighet till en långsiktig och fast läkarkontakt. Trots de studiebesök som Johan Brohult talar om äger rum i Sverige, har inget av de länder som har husläkare några andra planer än att bibehålla kärnan i husläkartanken, även om de kan inspireras av mycket som görs på annat håll, bl.a. i Sverige. I Norge planeras försöksverksamhet, och i Finland har man sysslat med husläkarreformer i stor skala i flera år. I Stockholm fattades nyligen beslut om att införa ett husläkarsystem 1994, som kommer att omfatta bara det ungefär en femtedel av hela befolkningen. Den snabba utbyggnaden av husläkarverksamhet på olika håll i Sverige betyder att riksdagen inte bör vänta med att fatta beslut om de nationella regler som riksdagen anser bör gälla. Ibland har jag funderat över hur denna debatt skulle se ut om vi sedan länge hade haft husläkare och regeringen hade föreslagit en utveckling i motsatt riktning. Det krävs ingen större fantasi för att inse vilken proteststorm det skulle leda till. Det räcker kanske inte som svar på den oro som denna, likt alla stora förändringar, för med sig. Men jag tror inte att det kommer att dröja lång tid med husläkare förrän många av de invändningar som nu förts fram kommer att te sig ganska främmande och exotiska. Johan Brohult tog upp husläkarfrågan i sitt inlägg och hade, om jag uppfattade honom rätt, huvudtemat att vi har en bra modell. Det ligger förstås en del i det. Den brist som vi har velat påpeka är att vi i Sverige har en väldigt dålig kontinuitet vad gäller patient -- läkare-kontakten. Johan Brohult kommenterade ekonomin i de olika systemen. Ny Demokrati förespråkar en sjukvårdsmodell som enligt alla internationella jämförelser måste bli den allra dyraste, dvs. en modell med väldigt gott om specialistläkare -- om jag har uppfattat kollegan i socialförsäkringsutskottet rätt, nästan enbart specialistläkare och inga allmänläkare. Ett sådant system kommer förstås att kosta mycket mer än ett system som baseras på allmänläkare. Två andra områden inom sjukvården där det just nu händer mycket är vårdgarantin och ÄDEL reformen. Båda dessa reformer hade nyss trätt i kraft när vi förra gången möttes i en allmänpolitisk debatt i februari. I dag kan vi luta oss mot en redovisad utvärdering, där vi kan konstatera att två av de mest besvärliga och seglivade problemen inom svensk sjukvård kraftigt har minskat och på vissa håll helt eliminerats. Köerna till angelägna behandlingar och operationer är nu radikalt förkortade. Förra veckan kom regeringen och Landstingsförbundet överens om att vårdgarantin bör bibehållas även under 1993. ÄDEL-reformen är den största organisatoriska förändringen vad gäller huvudmannaskap på mycket länge i Sverige. Förutom kommunernas övertagande innehöll reformen bestämmelser om kommunalt s.k. betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter på akutsjukhusen. Syftet med detta var att stimulera kommunerna att bygga ut äldreomsorgen. Uppgifterna hittills från Socialstyrelsen tyder på att antalet klinikfärdiga patienter, som de ibland kallas, har minskat med bortemot hälften. Vården har under det senaste knappa året genomgått klara förbättringar vad gäller några av de förut mest alarmerande bristerna. Arbetet med att ta fram handikappreformen fortgår på departementet och kommer enligt planerna att presenteras för riksdagen i slutet av denna månad. Det finns därför inte skäl att här gå närmare in på förslaget än att uttrycka stor tillfredsställelse över att det har varit möjligt att ta fram denna reform trots det extremt kärva ekonomiska läget. Också andra viktiga ämnen måste utelämnas här i mitt inledande inlägg. Jag misstänker att det kommer att finnas tillfälle att diskutera även några av dessa ämnen under den fortsatta debatten.

Herr talman! Bo Könberg har ifrågasatt realismen i Vänsterpartiets förslag. För oss är det en viktig självklarhet att man måste finansiera sina förslag. Vi har ett alternativt besparingspaket för Sverige, med besparingar som gick upp till 50 miljarder kronor i det första krispaketet, också det realistiskt grundat. Det handlar, som redovisats på annat håll, om besparingar inom försvaret, om en förändrad fördelning av sjukvårdskostnader osv. Det tycker jag är angeläget, för det går inte att bara framställa förslag om ökade budgetramar. Jag vill dessutom fråga om en sak. I regeringsförklaringen talar man om ökad konkurrens. Bo Könberg återkom till detta i sitt anförande. I regeringsförklaringen talar man särskilt om barntandvården. Bo Könberg, som har ett förflutet i Stockholms landsting, kanske minns att man där gjorde utredningar om tandvården och barntandvården i folktandvårdens regi och jämförde den med tandvården i privat regi. Det visade sig att landstingets tandvård var klart billigare. Jag undrar alltså om regeringens förslag är framkomna av omtanke om rikets finanser och även kommuners och landstings finanser, eller vad handlar det om? Är det fråga om konkurrens till varje pris utan att priserna sänks? Jag fick inget svar på frågan vad biträdande socialminister anser om Barnlobbyverksamhet. Jag tror att alla de som arbetar med dessa frågor och som har varit engagerade -- författare, kulturarbetare och personer som arbetar med barnomsorgen i olika former -- är mycket intresserade av ett svar. Till slut vill jag fråga om socialbidragen. Regeringen talar om värdigt liv. Hur skall man gripa sig an det? Det går lätt att tala i väldigt allmänna termer om värdigt liv, men när det handlar om att vi har en väldigt kraftig ökning av antalet socialbidragstagare i vårt land, tycker jag att regeringen måste undra hur dessa människor skall få ett värdigt liv. Att leva på socialbidrag under en längre tid kan inte vara ett värdigt liv. I en utmärkt skrift av Maj-Gull Axelsson, ''Orättvisans ansikte'', har man ingående skildrat hur ett antal personer som lever på mycket små inkomster upplever sin situation. Det allra värsta med skildringen är att det finns så många som inte beklagar sig över sin ekonomi utan talar om hur livet nästan tycks vara utan värde, hur man inte kan se någon framtid, hur man knappt kan se sitt liv gestalta sig om fem eller tio år och inte kan tala om det i positiva termer. Det tycker jag är någonting oerhört angeläget att rätta till om man menar allvar med att försöka se till att människor skall få ett värdigt liv.

Herr talman! Min första kommentar till Eva Zetterberg gäller frågan om Barnlobbyn. För min del tycker jag att det är alldeles klart att Barnlobbyn engagerar människor som bryr sig om barns bästa och vill ha ett så barnvänligt samhälle som möjligt. Vad jag däremot också antydde var att jag tror att den ekonomiska realismen inte alltid är på den nivå som krävs utan mer kanske liknar den som är vanlig inom Eva Zetterbergs eget parti, nämligen en frikoppling från allt det som vi andra tvingas att brottas med. Den andra fråga som jag vill besvara gäller socialbidragen. Det är förstås så att vi infört socialbidragen inom ramen för det generella välfärdssystemet som det yttersta skyddsnätet. När allt annat brister, finns socialbidragen att tillgå. De är just till för att hjälpa människor i denna situation. Självfallet är det inte önskvärt på minsta sätt att människor under en längre tid behöver använda sig av detta selektiva stöd, som finns inom ramen för den generella välfärdspolitiken. Detta har i hög grad att göra med de ekonomiska problem som vi står inför. Den tredje frågan som Eva Zetterberg ställde i sitt inlägg gällde barntandvården och konkurrensen på det området. Hon åberopade uppgifter och siffror från Stockholms läns landsting. Jag kan fortsätta med att kommentera förhållandena inom Stockholms läns landsting, eftersom jag råkar veta att man där arbetar intensivt med att förbättra det tidigare systemet med valfrihet för föräldrarna. Föräldrarna har sedan länge haft möjlighet att välja mellan att anlita den privata eller den offentliga tandvården. Man försöker förbättra systemet så, att det fr.o.m. nästa år i större skala skall bli möjligt att välja en privattandläkare, samtidigt som man skall ha ett ekonomiskt system som medför att kostnaderna blir likvärdiga för de båda alternativen. Det är sådana frågor som man just nu diskuterar inom Stockholms läns landsting. Utan att närmare gå in i detalj när det gäller Vänsterpartiets synpunkter på den ekonomiska politiken, kan man väl säga att realistiska förslag är inte det som har varit det mest utmärkande för Vänsterpartiet. Jag undrar om det finns någon aktiv medlem i Vänsterpartiet som betraktar det här förslaget som realistiskt.
Herr talman! Det här avslutande talet om vad som var realistiskt eller inte förstod jag inte riktigt. Om det var våra eller regeringens förslag som inte var realistiska kan kanske Bo Könberg utveckla vid något annat tillfälle. Jag och många av mina partikamrater tror att besparingar i den storleksordningen som det har handlat om i krispaketen går inte att göra utan att de drabbar vanliga medborgare i vårt land. Det går nog inte att hitta ett sparpaket som inte på något sätt skulle drabba dem som har låga eller medelstora inkomster. Fullt så underbara förslag kan inte ens Vänsterpartiet komma på. Utebliven momssänkning, t.ex., drabbar naturligtvis människor med låga och medelstora inkomster. Det handlar om att hitta sådana förslag som gör så liten skada som möjligt. De flesta som arbetar med barn har nog en realistisk inställning. De kräver inga omöjligheter, men de har ju också den erfarenheten, att det som inte satsas på barn kommer man att få betala igen när barnen blir äldre, ungdomar eller vuxna, som i sin tur fungerar dåligt. Någon i Barnlobbyn uttryckte det så, att barndomen inte kan levas om. Det är åtminstone väldigt svårt. Den oro som finns hos dem som arbetar med barn är därför väldigt befogad. Både bland regeringen och bland kommunalpolitiska företrädare brister det i insikten om värdet av att satsa på barn. De besparingar som hittills har skett på många håll har i högre utsträckning drabbat verksamheter för och med barn än de s.k. hårda förvaltningarna. Jag beklagar att inte Bo Könberg tidigare tog avstånd från de delvis föraktfulla yttrandena om Barnlobbyn, som andra företrädare för Folkpartiet har fällt. Jag tycker att det är bra med valfrihet i olika former. Det är även bra att det pågår sådana försök inom Stockholms läns landsting. Men jag pekade på de ökade kostnader privatisering ibland för med sig. I det sammanhanget gäller uppenbarligen inte diskussionen om hur pass dyrt det kan bli med privatisering och om att valfrihet inte omfattas av alla. I både regeringsförklaringen och Bo Könbergs första anförande saknade jag någon uttrycklig uppfattning om hur man skall komma till rätta med socialbidragen. Nedskärningar i kommunerna leder till ökad kvinnoarbetslöshet och indirekt också till ökade socialbidrag. Det måste vara en viktig uppgift för regeringen att lösa det problemet.
Herr talman! Jag välkomnar de markeringar som Eva Zetterberg gjorde om den ekonomiska politiken. Jag tänker då i första hand på hennes konstaterande, att det behövs sparas många, t.o.m. flera tiotals, miljarder kronor i det rådande ekonomiska läget. Jag välkomnar även hennes konstaterande -- även om det kan betraktas som självklart -- att besparingar i den storleksordningen inte kan genomföras utan att många människor drabbas. Jag råkar känna Eva Zetterberg litet grand sedan gammalt, och jag tror därför att detta är insikter som hon är relativt ensam om i sitt parti, men om dessa insikter har spridit sig till hela partiet är det förstås desto bättre. Det skulle göra det möjligt att föra en bättre och mera nyanserad debatt om ekonomisk politik än den diskussion som Vänsterpartiet har fört under årens lopp. Jag vill återkomma till frågan om barntandvården. Jag är inte säker på att Eva Zetterberg riktigt lyssnade på vad jag sade, nämligen att man inom Stockholms läns landsting inför nästa år håller på att utforma en förbättrad version av den valfrihet som tidigare har funnits. Man koncentrerar sig på att få ett bättre bättre grepp om totalkostnaderna. Jag förstod inte riktigt vad Eva Zetterberg menade när hon hävdade att denna valfrihet inte skulle gälla alla. Det som är utmärkande för valfrihetsreformerna på tandvårdsområdet eller på mödravårdsområdet är just att de öppnar möjligheterna för alla att välja, till skillnad från de system som har funnits på många håll där socialdemokrater och vänsterpartister har bildat majoritet. Där har det ju bara funnits möjlighet till valfrihet då man har haft tillräckligt hyggligt med pengar för att kunna köpa sig förbi hela det offentligt finansierade systemet. När det gäller socialbidragen, syftar självfallet den förda ekonomiska politiken till att få Sverige på en bättre kurs, en kurs som innebär att så många människor som möjligt har vanliga arbeten och som minskar behovet av sådana selektiva inslag som socialbidragen alltid måste utgöra inom ramen för en generell välfärdspolitik.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för de berömmande orden till oppositionen för att den ställde sig bakom krisuppgörelsen. Jag tog upp en del av det som står i regeringsförklaringen -- det är möjligt att statsrådet inte hade hunnit komma hit då -- om valfrihetsrevolutionen, vilket fanns med i både årets och förra årets deklaration. Det står att stora framsteg har gjorts. Jag tycker att detta är något för stora ord med tanke på den verklighet som i dag föreligger ute i kommuner och landsting. Om man ser till helheten, tror jag inte att människorna egentligen upplever en välfärdsrevolution. Det kan finnas förklaringar till detta, t.ex. den svåra ekonomiska situationen. Men det finns också dogmatiska föreställningar om att privatisering alltid gynnar den enskilde, vilket den faktiskt inte alltid gör. Stockholm, när de inte får sina elementära rättigheter tillgodosedda? Upplever dessa enskilda personer en välfärdsrevolution? Eller är det en välfärdsrevolution för de barnfamiljer i min egen hemkommun, och möjligtvis för barnfamiljer också i andra kommuner, när kommunen går in och säger att det skall privatiseras i befintlig verksamhet utan att familjerna själva blir tillfrågade? Borde man inte i stället ha ett medborgarperspektiv, om man nu skall genomföra en privatisering? Är det valfrihet när man, som man gör i dag i många kommuner, utestänger barn under 18 månader från barnomsorg? Även jag -- liksom Eva Zetterberg gjorde -- vill ta upp frågan om socialbidragen. Det är förvisso sant att socialbidragen hör samman med den utveckling som sker inom arbetsmarknadsområdet. Det är olyckligt att socialbidragen ökar. Vi borde i stället satsa på arbetsmarknadspolitik, bättre ekonomisk politik och annat. Men utvecklingen i landet innebär ju inte bara att antalet socialbidragstagare ökar. I åtskilliga kommuner sänker man också socialbidragsnivån. Enligt socialstyrelsens normer för socialbidragsnivån ligger socialbidragen en bra bit under nivån för folkpension och pensionstillskott. Vilken valfrihet har de personer som måste leva på socialbidrag? Det är inte bara det att de inte kan få något arbete, utan de måste också leva på en ekonomisk nivå som ligger långt under existensminimum. Jag tycker att man borde vara litet försiktigare med orden, litet mera ödmjuk och mindre dogmatisk när det gäller privatiseringsfrågorna. Man borde se mera till vad medborgarna önskar och mindre till vad producenter och andra önskar i fråga om utformningen av välfärdspolitiken. Såvitt jag har förstått har Bo Könberg annonserat att det kommer att ske förändringar i husläkarförslaget. Men är inte organisationen av sjukvården -- om de nationella målen uppfylls -- i princip egentligen en sak för sjukvårdshuvudmannen?
Herr talman! Jag börjar med den fråga som Jan Andersson avslutade med. Enligt den svenska uppgiftsfördelningen är det som riksdagen överlåter åt sjukvårdshuvudmannen naturligtvis en sak för honom att sköta. Det är förstås i den här salen som det bestäms hur man skall ha det med arbetsfördelningen inom landet. För min del har jag, såväl under mitt tidigare som under mitt nuvarande uppdrag, varit nöjd och tillfreds med den arbetsfördelning som vi har i Sverige, en uppdelning som innebär ett långtgående decentraliserat ansvar för de svenska länen när det gäller sjukvården. Samtidigt har jag varit angelägen om att det förs in mera av rättigheter i det svenska skyldighetssystemet. Jag tänker då på t.ex. vårdgarantin, som innebär en rättighet att få en operation utförd inom en viss tid. Jag tänker också på ett förslag som vi avser att lägga fram, nämligen att alla svenskar som vill det skall få möjlighet att välja en fast läkarkontakt, en möjlighet som inte existerar i dag. Mitt svar till Jan Andrsson blir då att det som inte regleras av regering och riksdag förstås blir en fråga just för landstingen och de landstingsfria kommunerna. När det gäller socialbidragsnivån, har också jag noterat att man i några kommuner har sänkt tidigare nivåer. I vissa fall ligger socialbidragen en bra bit under den nivå som socialstyrelsen rekommenderar. Som Jan Andersson antydde ligger socialstyrelsens rekommenderade nivå i normalfallet en bra bit under det som man får kvar, om man har folkpension och pensionstillskott. Vi har t.o.m. för de pensionärer där så inte är fallet, infört ett speciellt skyddsnät, som ligger på samma nivå som den skäliga levnadsnivån. På den punkten delar jag Jan Anderssons bekymmer över levnadsförhållandena för de människor som behöver socialbidrag. Jag tycker fortfarande att dogmatismen är stark när ledande socialdemokrater uttalar sig om privatisering och valfrihet. Jan Andersson utgör ett exempel på detta. Det är mycket sällan som man hör ett uttalande på detta område som inte handlar om bekymren med valfrihet och som inte handlar om att det har dykt upp någon privatisering någonstans som man inte tycker är bra. Det leder mig fram till tron att de positiva förändringar som har genomförts under senare år, exempelvis i fråga om valfriheten inom sjukvården och som Socialdemokraterna sedan några år tillbaka har ställt sig bakom, inte har trängt in på djupet när det gäller övertygelsen, utan att det är mer angeläget att försöka tala illa om valfrihet av olika slag. Beträffande det konkreta exempel som Jan Andersson nämnde i sitt första inlägg, nämligen ett servicehus i Stockholm, finns det säkert privata inslag som är dåliga, även om jag i detta fall råkade se i en kvällstidning i går att det t.o.m. var ganska populärt.
Herr talman! Uppriktigt sagt tycker jag faktiskt att dogmatismen finns på den borgerliga sidan. Vår uppfattning är nämligen att organisationsformen är underordnad verksamhetens innehåll. Jag säger inte att det är dåligt överallt, och jag säger inte heller att alla privatiseringar är av ondo, långtifrån. Det finns säkert bra privatiseringar även på det sociala området. Bo Könberg kan emellertid inte vara helt omedveten om att det på åtskilliga ställen görs privatiseringar av rent dogmatiska skäl utan att man frågar medborgarna och där det enda syftet är att man skall genomföra en privatisering. Det finns ibland inte ens ekonomiska skäl, att det skulle bli billigare. Jag har rika erfarenheter från min egen hemkommun där denna dogmatism finns, också inom Bo Könbergs eget parti. Det smärtar mig djupt. Jag har nämligen uppfattat, som jag sade i mitt inledningsanförande, att det mellan Socialdemokraterna och t.ex. mittenpartierna -- jag inkluderar då inte Moderata samlingspartiet som under lång tid har kritiserat den svenska välfärdsmodellen och talat om systemskifte -- har funnits en samsyn när det gäller den generella välfärdspolitiken. Denna samsyn har varit viktig, och jag tror att den är ännu viktigare i dag när vi går in i en ekonomisk situation där välfärdssystemet faktiskt kan ifrågasättas av bl.a. ekonomiska skäl. Det är då viktigt att man har modellens styrka klar för sig. Jag tycker nämligen att den svenska välfärdsmodellen har styrka. Det vore därför välgörande om Bo Könberg släppte den dogmatism som faktiskt finns -- den finns i hans regering, och den finns även inom vissa delar av hans parti -- och mer såg till det som vi kan enas om, nämligen att utveckla den svenska välfärdsmodellen.
Herr talman! Det är kanske inte så meningsfullt att Jan Andersson och jag kastar ordet dogmatiker mot varandra. Det blir kanske mer meningsfullt om vi diskuterar själva sakfrågan. Jag skall därför inte upprepa min anklagelse om dogmatism, även om jag förstås tycker att det ligger en hel del i den. När Jan Andersson nu anklagar vissa borgerliga kommunalpolitiker för att genomföra privatiseringar av olika slag utan att fråga medborgarna, vet jag inte exakt vilket underlag och vilken verklighet han utgår från. Men jag kan ändå konstatera att dessa borgerliga kommunalpolitiker i det svenska parlamentariska och demokratiska systemet i de allra flesta fall, möjligen i samtliga, har gått till val på att de vill ha en annan tingens ordning i sina kommuner. Det gäller t.ex. större inslag i den svenska modellen av valfrihet för den enskilde, större inslag av privata producenter, etc. Att de sedan efter en valframgång genomför det hela tycker jag inte är något som man kan klandra dem för. Det skulle väl finnas större anledning att klandra dem om de hade gått till val på ett program och försökte genomföra något annat eller struntade i sitt program. En annan punkt som jag vill ta upp -- och jag tror att vi har snuddat vid den tidigare en gång, Jan Andersson och jag, i denna kammare -- det gäller frågan om den generella välfärdspolitiken. Nu använder Jan Andersson detta som något som står i motsatsställning till privatisering. Det gör att jag för min del tror att han i dessa delar inte riktigt har penetrerat basen för sitt eget ställningstagande till den generella välfärdspolitiken. Det är väl ändå på det sättet, Jan Andersson, att den generella välfärdspolitiken handlar om att vi gemensamt finansierar en stor mängd sociala rättigheter, t.ex. rätten till sjukvård och rätten till skola, och i vissa fall har tvingande socialförsäkringssystemen och inte handlar om att varje daghem eller varje sjukhem måste drivas av offentliganställd personal. Om Jan Andersson har en annan uppfattning än att det är fråga om finansieringen av välfärdspolitiken och inte på vilket sätt man producerar den, tror jag att vi kan ha en stimulerande debatt om detta, även om det i så fall är synd att det inte har blivit mer av islossning inom socialdemokratin.

Herr talman! Det var några frågor om husläkarsystemet som jag ville förtydliga. Jag sade att vi har ett bra system. Att då införa ett husläkarsystem, tycker jag på sätt och vis kan vara som kejsarens nya kläder. Läkarkontinuiteten håller nämligen på att bli bättre på vårdcentralerna. Det är inte dumt med ett husläkarsystem om man har möjlighet att ha det parallellt med andra alternativa former, t.ex. privatläkarvård med specialistläkarvård. Jag vill absolut inte att vi skall öka antalet specialistläkare. Det måste vara en missuppfattning. Däremot tycker jag att man skall få ge dem möjlighet att ta emot patienter utan att patienterna först skall behöva filtreras genom husläkaren. Jag tycker att systemet med mödravården och barnavården är väl uppbyggt. Att slussa patienter som skall dit genom en husläkare är föga ändamålsenligt. Jag hann tidigare inte ta upp de ekonomiska beräkningarna. Jag skall därför be att få redogöra för hur jag har räknat. Jag har räknat med att man har ett underlag på mellan 1 800 och 2 000 patienter. Sedan har jag räknat med att det är fråga om fyra läkarbesök per år. Därefter har jag räknat ut vad det kostar och vad dessa patienter skulle ha kostat om de i stället hade använt sig av försäkringskasseanslutna läkare. Då har jag räknat med att 50 % av de fyra patienterna, dvs. två, har gått till husläkare och att 50 % har gått direkt till en specialist. Om alla fyra skulle gå genom husläkare blir detta ännu dyrare. Jag hamnade på 4 miljarder kronor. Specialistläkarna i Växjö har gjort beräkningar, och då har de direkt jämfört vad de har kommit fram till vid de besök som de har haft, och sedan har de räknat på Sjönells modell som pågick i Stockholm. Då kom de fram till faktorn 1,9 i stället för faktorn 2,0. Gunnar Birke har också gjort en sådan utredning, och han har kommit fram till ungefär samma siffror. Slutligen har Privatläkarföreningen kommit fram till litet högre siffror. Jag tycker i alla fall att det finns anledning att se på denna matematik, och jag skall mycket gärna ställa material till förfogande om Bo Könberg vill ha det. Jag anser nämligen att det är fråga om ganska mycket pengar.
Herr talman! Jag noterar att just företrädaren för Ny demokrati är den som tycks vara mest nöjd med det nuvarande svenska sjukvårdssystemet. Det var kanske inte det intryck man kunde få under den gångna valrörelsen, men det är möjligt att det har hänt något sedan dess i denna fråga. Tvisten mellan oss gäller inte huruvida vi har ett bra system i Sverige. Tvisten mellan oss gäller om vi bör göra en väsentlig förändring på en av de punkter där det brister mycket i det svenska systemet jämfört med många andra länder, nämligen i möjligheten för alla medborgare att ha en fast läkarrelation. När jag åberopade att det inom Ny demokrati hävdades att man inte skulle ha några andra specialister än allmänspecialister, åberopade jag inte Johan Brohult själv utan hans kollega från socialförsäkringsutskottet, Leif Bergdahl, som finns i salen och nu begär ordet. Han betonade mycket kraftigt i en intervju i tidningen Nu att det var fråga om specialistläkare och antydde att allmänläkare var något som vi skulle klara oss utan. Det är möjligen något som Ny demokratis båda läkare kan klara ut sinsemellan, annars får vi klara ut det i den allmänna debatten här och nu. Som kammarens ledamöter känner till finns det inte något land, åtminstone inte bland de länder som har haft marknadsekonomier länge, som har en så stor andel specialister som inte är allmänspecialister som Sverige. När det gäller ekonomin tar jag gärna del av Johan Brohults beräkningar och alla andra tänkbara beräkningar. Det som möjligen kan vara ett problem med den typen av beräkningar är att man i botten har den outtalade förutsättningen att läkarkonsten är en exakt vetenskap och att alla besök som görs är nädvändiga besök. Då brukar jag för min del ibland titta på hur man har löst denna typ av frågor i olika länder. Det är klart att jag då och då blir förvånad när jag upptäcker hur stora skillnader det kan vara mellan länder som verkar vara likartade. För att ta ett konkret exempel har man i Tyskland ungefär fyra gånger så många läkarbesök som i Sverige per år och person. Man har där ungefär tolv mot ungefär tre i Sverige. Det är möjligt att vart och ett av dessa besök är billigare än ett besök i Sverige. Jag har inte studerat det, men det är möjligt att det är sant. Man kan emellertid fråga sig om man får fyra gånger så bra läkarvård och fyra gånger så bra hälsa om man går till doktorn tolv gånger per år i stället för tre gånger per år. Herr talman! Med dessa siffror har jag velat antyda att en diskussion om ekonomin inom ett sjukvårdssystem inte bara har att göra med styckpriserna utan gäller mycket större och svårare frågor.
Herr talman! Man kan diskutera fyra eller tolv besök, men har man ett husläkarsystem där det kostar nästan ingenting att gå till husläkaren, är det klart att man gärna går flera gånger. Jag tror att tolv besök per år är alldeles för mycket. Fyra besök som i Sverige tror jag är lagom. Det gäller då att ha taxan så utformad att människor inte avstår från viktiga besök men att människor inte heller missbrukar systemet på grund av att det nästan inte kostar något. Det är en grannlaga uppgift att försöka balansera detta. Jag tror att taxan ligger på en ganska bra nivå i Sverige. Jag sade att vår sjukvård är bra. Det grundar sig inte på någon politisk värdering utan helt enkelt på min yrkeserfarenhet. Jag har även haft tillfälle att titta på detta utomlands och jämföra med den svenska sjukvården. Om vi har ett bra system, tycker jag inte att man skall skjuta sönder det utan vara mycket försiktig och väga in det fina teamarbete som finns mellan alla personalkategorier, så att man inte implementerar en modell som har sönder detta system som är bra. I valrörelsen talade jag om en helt annan mekanism, nämligen hur man skulle finansiera dessa system på sikt. Då ville vi från vårt parti att man skulle ha en försäkringsmodell i stället. Denna försäkringsmodell skulle betalas på precis samma sätt som nu via skattsedeln, men alla skulle betala solidariskt, dvs. efter ekonomisk bärkraft. De som inte kan betala alls, betalar inget alls, men är ändå innefattade i systemet. Och de som kan betala betalar. Skillnaden är att pengen följer patienten och inte landstinget eller någon annan som förvaltar pengarna, utan pengen förvaltas av patienten själv via försäkringsbolagen. Det var detta som vi talade om i valrörelsen.
Herr talman! Johan Brohult och jag är tydligen överens om att det inte är särskilt eftersträvansvärt att öka antalet läkarbesök i Sverige med faktorn 4 eller så. Det kanske räcker att gå till doktorn tre gånger om året i genomsnitt. Det var min poäng i den delen. Jag blir litet förvånad när Johan Brohult anför Tyskland som ett exempel på ett typiskt husläkarsystem. Det är han nog den förste som har velat göra. Vi har tagit fram exempel i olika sammanhang, och det har också SPRI och andra gjort som har studerat detta och velat se på de erfarenheter man har från andra länder med husläkarsystem. Det har vi gjort för att lära av de länderna vad som är bra och vad som är dåligt. Vi har då studerat länder som Danmark, där man har husläkare sedan mer än 100 år tillbaka. I England har man haft det åtminstone sedan första världskriget. I Holland infördes ett sådant system efter andra världskriget. I Finland infördes det för några år sedan, och i Norge diskuterar man nu försöksverksamhet i ett antal kommuner. Vi har dock nästan aldrig tagit Tyskland som exempel. Skälet till det är att man i Tyskland har relativt få allmänläkare. I Tyskland förs i dag en debatt om att en av orsakerna till den snabba kostnadsutvecklingen i det tyska systemet är att man har för många specialister, läkare som inte är allmänläkare. Om Johan Brohult vill använda Tyskland som argument, lär det snarare tala för de tankegångar som vi framför från Folkpartiet liberalerna och från regeringen, än för den åsikt som han själv framför.

Herr talman! Allt är inte välbeställt inom svensk vård och omsorg. Det finns många goda sidor, och vi har uppgiften att värna och vidareutveckla dessa. Men vi har också skyldighet att rätta till det som har gått snett. Många rapporter har berättat om att svårt sjuka inte har fått vård i tid. Alla märker och oroas av bristen på institutioner -- från servicehus och ålderdomshem till sjukhem och sjukhus. Så här har det blivit som en följd av modeflugan att så att säga riva institutionerna. samtidigt som antalet personer över 80 år, de som främst skulle behöva ålderdomshem, har ökat med 24 %. Det har varit en medveten socialdemokratisk politik, som inte ändrades förrän 1988, och då var det för sent. Dessutom är det allvarligt att konstatera att antalet personer i hemtjänsten bara har ökat med 19 % mellan 1970 och 1990 samtidigt som antalet personer över 65 år har ökat med 28 %. Vi skall ha dessa siffror i minnet, när nu kommunerna efter ÄDEL-reformen har tagit över viktiga uppgifter inom äldrevården från landstingen. Alternativen till institutionerna måste vara utvecklade och finnas tillgängliga om en avinstitutionalisering skall vara möjlig att genomföra. Vi har noterat motsvarande utveckling för de psykiskt störda. Flera tusen har ingen bostad att återvända till efter sjukhusvården. Hemtjänsten klarar inte att ge tillräckligt stöd. Det förefaller som om den psykiatriska vården inte har insett nödvändigheten av eller saknat förmåga att förmedla de psykiskt stördas behov av hjälp utanför institutionen. De ansvariga kommunerna saknar generellt sett kunskaper om behoven av bostäder och sysselsättning. Kommunerna saknar t.o.m. beredskap när behoven aktualiseras. I dagens Sverige är det ideella organisationer som gör de största insatserna för dessa glömda medborgare, dvs. för hemlösa f.d. mentalpatienter. Slutsatsen är uppenbar: Det behövs ett nytänkande inom vård och omsorg för att den enskildes behov skall kunna sättas i centrum och för att garantera vård i tid. Förändringar är verkligen nödvändiga! Varje år satsas ca 40 miljarder kronor på insatser för psykiskt störda. Men pengarna används inte effektivt. Om vi fortsätter med denna låt-gå-politik kommer det att bli ännu dyrare för samhället. De som satte i gång avinstitutionaliseringen tog inte ansvar för att alternativa vårdformer byggdes upp. Psykiatriutredningens slutbetänkande är en historisk uppgörelse med ett stort politiskt misslyckande. Ett samhälle som på allvar vill leva upp till epitetet välfärdssamhälle måste kännetecknas av att även de svagaste grupperna i samhället får del av välfärden. En av de absolut svagaste grupperna i vårt samhälle är de psykiskt störda. Deras utsatthet och svårighet att hävda sig i samhället och den brist på välfärd som gruppen som helhet utmärks av -- jämfört med andra grupper -- är påfallande. I Psykiatriutredningens kartläggningsarbete har vi konstaterat att varje år satsas drygt 40 miljarder kronor på insatser till psykiskt störda. Trots detta tillhör denna grupp de mest eftersatta i dagens svenska samhälle. Det saknas egentligen inte resurser, men insatserna skulle -- rätt använda -- kunna vara betydligt effektivare. Utredningen visar således att social reformpolitik kan bedrivas även i ett kärvt ekonomiskt läge. Långtgående effektiviseringar och omfördelningar kan göras, som innebär en ökad välfärd och kvalitet i insatserna utan att det behöver kosta mer pengar. dag är de 14 000. Utflyttningen har alltså varit omfattande, och det har självfallet inneburit besparingar för landstingen, samtidigt som kraven på kommunerna har ökat. Det har oftast inte skett någon gemensam planering där kommunerna har givits möjlighet att delta i planerna för avinstitutionaliseringen. De har i regel inte tillfrågats, och de har inte känt sig delaktiga, vilket har resulterat i en dålig beredskap. Det är först nu, när de psykiskt störda plötsligt finns ute i samhället, som man har börjat upptäcka att de verkligen existerar. Men då är det för sent. Det tar tid att bygga upp boende, sysselsättning, arbete och rehabilitering. Felet har varit att man har lagt ner mentalsjukhusen och flyttat ut de psykiskt störda innan man har byggt upp något nytt. Många människor har farit illa i denna process. Problemet har varit svårigheten att samordna över huvudmannaskapsgränserna, vilket ju tyvärr dokumenterats även inom andra områden -- äldreomsorgen är kanske det mest påtagliga exemplet. Därför föreslår Psykiatriutredningen att även den psykiatriska vården anpassas till den s.k. ÄDEL reformen. Nuvarande möjligheter för kommuner och landsting att träffa frivilliga överenskommelser om betalningsansvar för personer som vårdats långvarigt inom psykiatrin skall ersättas av ett obligatoriskt betalningsansvar. Den ekonomiska regleringen sker genom en skatteväxling från landstingen till kommunerna. Ungefär 3,7 miljarder kronor kommer härigenom att föras över från landstingen till kommunerna. Kommunerna skall också genom ett tillägg i socialtjänstlagen ges ett huvudansvar att samordna de sociala insatserna och bl.a. göra en individuell planering för de psykiskt stördas välfärd. Att ha synliggjort de psykiskt störda och deras situation är Psykiatriutredningens viktigaste insats. Det är en bortglömd grupp, som har rätt till välfärd och valfrihet precis som alla andra. Det är vår skyldighet att nu göra sådana systemförändringar att välfärden och valfriheten också blir en realitet för dem.
Jag ber att få erinra om att det flera gånger under dagens debatt har meddelats att replikrätt endast tillkommer den som blir angripen av en talare eller den vars parti blir angripet. Med hänsyn till det har
Herr talman! Sten Svensson sade att Socialdemokraterna hade skulden till att institutionerna hade lagts ner under 80-talet och nämnde därvid ålderdomshemmen. Sten Svensson och jag sitter i samma utskott. Jag försöker undvika att kalla ålderdomshemmen för institutioner. De utgör ju numera faktiskt en särskild boendeform, där de gamla faktiskt har egna kontrakt. Jag tycker att vi skall vara noga med distinktionen mellan boende å ena sidan och vård och omsorg å andra sidan. Det är sant att andelen ålderdomshemsplatser har minskat under 80-talet. Men sammantaget har en ökning skett av platserna i alla särskilda boendeformer, till vilka ålderdomshemmen hör. Det gäller servicelägenheter, servicehus, gruppboende m.m. Hemtjänsten ökade oerhört kraftigt under 80-talet. Den hör till samma system. Det är inte någon riktig uppgift att hemtjänsten inte skulle ha ökat. Däremot fanns det en tendens under 80-talet att det var färre personer som faktiskt fick ta del av hemtjänsten. Men de personer som fick ta del av hemtjänsten som service och bistånd fick mer. Det berodde naturligtvis på att kvarboendet ökade, och de äldre personer som bodde kvar i sina hem var mer vårdbehövande. Det är sanningen om utvecklingen, Sten Svensson. Inför den äldrehearing vi skall ha i socialutskottet på tisdag, besökte jag i måndags äldreomsorgen i min hemkommun. Det ger naturligtvis ingen bild av hela Sverige. Men där upplever man inte bristen på särskilda boendeformer. Där finns tillräckligt med särskilda boendeformer. Det viktiga är, tycker de och tycker jag, att de särskilda boendeformerna ses som en helhet med olika alternativ för olika äldre människor. Precis som vi har olika alternativ när vi väljer boende.
Herr talman! Jag förstår att Jan Andersson tycker att det är obehagligt att jag påminner om att Socialdemokraterna faktiskt drev frågan om att plocka bort ålderdomshemmen i mesta möjliga utsträckning. Vi reagerade mot detta, och vi fick Socialdemokraterna att så småningom lyssna och ändra på den politiken. Det här gick att påverka med hjälp av det statsbidragssystem och de regler som utformas i riksdagen. Det var en fråga som socialdemokratin bar ansvar för. När det sedan gäller stimulans av andra alternativa boendeformer vill jag påminna Jan Andersson om, att vi under den förra mandatperioden faktiskt mot Socialdemokraterna fick driva frågan om att få en satsning på ett ökat gruppboende. Det var först när Vänsterpartiet sällade sig till de borgerliga partierna som vi fick majoritet i kammaren och vann i voteringen. Jag minns det särskilt väl, eftersom jag själv begärde votering och kunde notera att vi hade röstat ner Socialdemokraterna så att det kunde bli en förändring på den punkten. Nog har Socialdemokraterna ett förflutet i dessa sammanhang.
Herr talman! Under den socialdemokratiska regeringstiden infördes statsbidraget till ålderdomshem. Vi pratar om litet olika saker. I den ålderdomshemsstandard där det utgår statsbidrag för boendet finns det gränser. Det är fråga om ett boende där funktionshindrade faktiskt kan bo kvar. Det fanns bland de äldre ålderdomshemmen, och finns fortfarande, hem som inte är tillgängliga för t.ex. de rörelsehindrade. Det är djupt olyckligt, och vi har vänt oss emot det. En äldre person som bor på ett ställe och sedan blir rörelsehindrad skall ha möjlighet att bo kvar om personen så önskar. Boendet skall vara tillgängligt. Det var den frågan vi drev. Vidare har vi frågan om gruppboendet. Bo Könberg talade tidigare om ÄDEL-reformen. I denna reform finns som en del det riktade statsbidraget för att utveckla gruppboendet och för att få nya alternativ till gruppboende. Nu visar det sig också, enligt vad vi kan se i dag, att denna reform som helhet slår väl ut. Där står ni moderater utanför. Ni ställer inte upp. Folkpartiet gjorde det, och det har blivit en bra reform.
Herr talman! Jag tycker att det är klädsamt att Jan Andersson retirerar från angreppet och talar litet om andra saker. Han har inte kunnat påvisa att min historiebeskrivning alldeles nyss var felaktig. Låt mig också påpeka att socialdemokratin i det allra längsta försökte att värja sig mot våra förslag att ge likvärdiga villkor för alternativen. Det var enbart institutioner i offentlig regi som skulle favoriseras. Privata alternativ i ideella och kooperativa organisationer skulle inte få vara med på det här området. Jag vill också påminna om att det länge har varit svårt för oss att få gehör för att det inte skulle vara så höga krav på standard och krångliga regler för att bevilja statsbidrag till denna form av boende. Men även på den punkten har Socialdemokraterna dess bättre ändrat sig. Jag noterar också att socialdemokraterna i socialutskottet vände sig mot sina partivänner i bostadsutskottet som inte ville följa den linjen.

Herr talman! Krismedvetandet har nått det svenska folket. De senaste årtiondenas överbudspolitik inom bl.a. socialförsäkringssystemet har bidragit till stora okontrollerade kostnader, som ibland motverkat sina syften. Trots de stora pengar som distribuerats genom de olika transfereringssystemen har den socialdemokratiska regeringen inte lyckats skydda de svagaste grupperna, dvs. de ofta sjuka, de handikappade och de svaga i samhället till fullo. Utslagna och hemlösa har stigit i antal sedan mitten av 80-talet. De s.k. krispaketen innehöll förslag till stora förändringar inom socialförsäkringsystemet. Den aviserade utredningen om att lyfta ut sjuk och arbetsskadeförsäkringen från statsbudgeten öppnar onekligen nya infallsvinklar. Arbetsmarknadens parter bör få huvudansvaret för den nya försäkringen. Man minskar på sikt statens utgifter med 45 miljarder kronor. Om man skall tro på Dagens Nyheters rapportering så kräver LO, enligt dagens utgåva, lika villkor för sjuka oavsett om det gäller arbetsskada eller inte. Om det verkligen var så LO menade kan man tala om en förändrad syn på arbetsskadeförsäkringen. Vi från Centern hälsar med tillfredsställelse denna klarsyn. Centern har länge hävdat att det skall löna sig att arbeta. Tyvärr har tidigare de olika ersättningssystemen inom socialförsäkringssektorn varit så utformade att det ibland varit ekonomiskt gynnsamt att inte arbeta. Med hjälp av den förändring i sjukersättningsnivån som genomfördes i största enighet under föregående valperiod kom detta förhållande att ändras. Kommer arbetsskador, arbetssjukdomar och andra sjukdomar att jämställas i ersättningshänseende, kan vi från Centern inte vara annat än nöjda. Naturligtvis skall livräntor och ersättning för uppenbara arbetsrelaterade olycksfall ge ersättning som motsvarar inkomstförluster. Under denna höst påbörjas i tio områden i landet en försöksverksamhet som innebär en samordning av försäkringskassans resurser med de åtaganden som sjukvården står för. Tyvärr fanns det inte lagtekniskt någon möjlighet att göra dessa försök med ett ökat innehåll av samverkan. Ett nytänkande är på gång inom hela denna sektor. De ökade kostnaderna inom socialförsäkringssektorn måste hejdas. Samtidigt måste de svagaste grupperna i vårt samhälle skyddas, dvs. de ofta sjuka, de med handikapp och långvariga sjukdomar. Det bästa sättet att skapa detta skydd är att styra de tillgängliga resurserna rätt. Jag anser därför att det arbete som nu pågår ute i landet med en samordning av resurser måste följas av att riksdagen även samordnar de utskott som skall komma med förslag till beslut. Nu är det dags att slå samman social och socialförsäkringsutskottet. Skall det arbete som bedrivs ute landet bli trovärdigt måste även vi i riksdagen ändra arbetssätt. Ute i våra kommuner har den nya nämndorganisationen inneburit att man skapat förutsättningar för en mera övergripande syn på ansvarsområden. Barn och ungdomsnämnder som nu finns i åtskilliga kommuner följer kommunens medborgare genom hela ungdomsperioden. I riksdagen har denna förändring dock inte slagit igenom. Här behåller vi arbetsformer som verkat under alltför många år. Inte sedan tvåkammarriksdagens tid har några större förändringar genomförts för att samordna och effektivisera arbetet. Detta har varit särskilt märkbart mellan social och socialförsäkringsutskotten. Det är rimligt att ett utskott som beslutar över verksamheten också har det ekonomiska ansvaret för det hela. Just nu arbetar en utredning med uppdrag att se över sjukvårdens framtida finansiering och organisation. Förra veckan gav ordföranden i utredningen i en intervju sin mening om sjukhusnedläggningar. Jag hoppas att statsekreteraren blev misstolkad. Han anförde att de som valt att bo i glesbygd också fick finna sig att ha långa avstånd till sjukhus. Så är det faktiskt redan idag. Vi glesbygdsbor skulle aldrig komma på tanken att påstå att storstadsborna som valt att bo där också skall finna sig i att stå i sjukvårdsköer. Det är priset för att bo i en förtätad miljö. Nej, vi skall inte redan i detta stadium ta ställning till några som helst nedläggningar av sjukhus -- sådana beslut fattas av de enskilda landstingen. Vi har i direktiven till sjukvårdsutredningen fått några regler att gå efter. Svensk hälso och sjukvård skall verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det måste även gälla för glesbygdsbor. Herr talman! Husläkarreformen måste innehålla stor frihet för sjukvårdshuvudmännen att utforma sin egen lösning. Det måste också finnas utrymme för förebyggande insatser. Vi måste behålla mödraoch barnavårdscentraler och distriktssköterskans arbetsinsatser i ett sådant nytt system. Herr talman! Det bästa sättet att påverka folkhälsan och minska sjukvårdskostnaderna är att förebygga ohälsa. Kost och motion, rökvanor och alkoholvanor betyder mycket för hälsotillståndet. Ett besparingstips vill jag till slut ge regeringen. Ett sätt att sänka kostnaderna för sjukvård, våld och olycksfall är att höja skatten på alkohol. Främst starkölet står för en oroande ökning bland våra ungdomsgrupper. Gränshandel och EG-samarbete är inga skäl för att avstå från en höjd skatt på alkohol i dag. Är krisen inte större än att man klarar sig utan denna inkomstförstärkning? Tobakspriset kommer att höjas. Det är också en inkomstförstärkning på sikt. Bättre folkhälsa och ökad livskvalitet blir resultatet. Varför då avstå från detta när det gäller alkoholen?

Herr talman! Först vill jag tacka Karin Israelsson för mycket kloka synpunkter. Jag vill ägna mina sex minuter åt två angelägna områden. Familjen är det lilla, nära och viktiga samhället. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet, motverka rotlöshet och drogbruk är att ge bättre stöd till hem och familjer. Vi lever i dag i en svår ekonomisk situation. Men då är det särskilt viktigt att ha med långsiktiga grundläggande synpunkter i planering och prioritering. Det är naivt att tro att inte bristen på familjestabilitet och fungerande familjer skulle ha ekonomiska konsekvenser. Mycket av de marknadsekonomiska problem som vi har hänför sig till frånvaron av bärande etik. Överförande av goda normer och en valfrihetens familjepolitik är faktiskt de ''strukturella'' reformer som på sikt kan bygga upp en väl balanserad ekonomi. Ibland verkar det som om man tror att kds enda ambition i regering och riksdag skulle vara att införa ett vårdnadsbidrag. Att familjepolitiken alltid har varit en hjärtefråga för kds är sant, men för oss kristdemokrater ingår familjepolitiken i ett helhetsperspektiv och skall givetvis behandlas i ett helhetssammanhang. På inget annat område i vårt land har socialiseringen drivits längre än på barnomsorgens område. Skattepolitik och bidragssystem har konstruerats så att så gott som varje barnfamilj måste ha två förvärvsinkomster. Därmed är det givet att föräldrarna tvingats att begära samhällets omsorgsformer. Den hittills förda barnomsorgspolitiken, som Socialdemokraterna har drivit, är enligt mitt sätt att se ett flagrant brott mot föräldrarätten! En klar majoritet av svenska folket föredrar någon form av vårdnadsersättning framför en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Det finns flera undersökningar som bekräftar detta. subventionerar samhället med ungefär 96 000 kr. per år en kommunal daghemsplats för små barn mellan ett och två år. Den förälder som i stället väljer att själv vara hemma får noll kronor i subvention! Detta är naturligtvis både orättvist och orimligt! Man skulle kunna dra slutsatsen att det endast är de ''bäst ställda'' som har valfrihet i dag. Det nya förslaget om vårdlön kommer att ge alla valfrihet. Det är bra! Viktigast av allt i barnomsorgen är att vi utgår från vad som är bäst för barnen. Detta kan ingen avgöra bättre än barnens föräldrar. Vårdlönen är en viktig rättvise och frihetsreform. Familjerna får i framtiden själva bestämma om de vill använda vårdnadsersättningen till att köpa kommunens barnomsorg eller vara hemma på hel eller deltid. Det finns naturligtvis många synpunkter på storleken på detta vårdnadsbidrag och när det skall införas. Men det viktigaste tror jag är att vi nu tagit ställning för att införa ett vårdnadsbidrag. Det visar på att en ny epok har börjat, att ett nytt tänkesätt har förts in i vårt land. Det är den signalen som går ut till familjerna, inte enbart för föräldrarättens skull utan för barnens skull. Herr talman! Så till den andra frågan, som gäller kvalitet i sjukvård och omsorg. Man har sagt att vi har världens bästa sjukvård och omsorg i Sverige. Men det innebär inte att kvaliteten alltid är bra eller att alla som har kontakt med vården och omsorgen erbjuds lika hög kvalitet. En rad studier har visat att det finns betydande variationer och skillnader i vårdkvalitet mellan olika kliniker, vårdcentraler, sjukhus, landsting och kommuner. I en tid då omorganisationer genomförts och då nya vårdformer prövas är det ännu mer angeläget att lägga stor vikt vid kvaliteten. Det har bl.a. de senaste dagarnas rapporter bekräftat. Det är ju inte huvudmannaskapet i sig som är det viktigaste utan innehållet i vården! Det finns olika perspektiv på vad som kan menas med god vårdkvalitet, och det beror på vem man frågar. Jag tycker att det är viktigt att fråga patienten om en god vårdkvalitet. Som patient vill man ha mer än en lyckad operation. Man vill ha god omvårdnad. Man vill ha en lyhörd omgivning. Den pågående datoriseringen inom vården innebär ökade möjligheter till effektivare uppföljning av den kvalitet som ges i vården. En utveckling mot prislappar inom vården -- DRG-system t.ex. -- måste också innebära krav på ett effektivt och rationellt system som kan ge besked om vårdkvaliteten. Utan översiktliga och genomlysande system för kvalitetssäkring och kvalitetsmätning blir det mycket svårt att arbeta med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Eftersom Sverige ställt upp på en överenskommelse med Världshälsoorganisationen att redan 1990 ha ett fungerande kvalitessäkringssystem i vården, skulle jag vilja avsluta med att fråga statsrådet: Hur arbetar man med dessa viktiga frågor för framtiden, med att ge god kvalitet till alla människor?
Herr talman! Chatrine Pålsson gav oss socialdemokrater skulden för den förfärliga familjepolitik som bedrivits i Sverige under åren. Jag och mitt parti tar gärna på oss den kritiken, inte så att familjepolitiken skulle ha varit eller är förfärlig, utan jag skulle vilja påstå att vi i Sverige har världens bästa familjepolitik. Jag sade tidigare att när man är ute och reser runt om i världen får man ofta berömmande ord om den svenska välfärdspolitiken. Jag påstår inte att vi är bäst på alla områden, för det tycker jag faktiskt inte, men är det ett område där vi har hunnit mycket mycket längre än man har gjort i andra länder, så är det just på familjepolitikens område. Fördelen med den svenska familjepolitiken är att det har varit möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete på ett riktigt sätt. Vi ser det också i att födelsetalen har ökat i Sverige på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss. Att så har skett har naturligtvis många orsaker, och det är inte alldeles lätt att utröna vilket som är huvudorsaken, men att vi har haft en familjepolitik som har varit bra är en av orsakerna. Och så det här med valfrihet. Jag tycker att det är viktigt att föräldrarna skall ha valfrihet att vara hemma hos barnen när de är små, och det skall gälla alla föräldrar. Med kds vårdnadsbidrag, vilken valfrihet har den ensamstående mamman eller låginkomstfamiljen att vara hemma, om de så önskar? Men en del andra har friheten att välja att vara hemma med kds vårdnadsbidrag, nämligen familjer där ena parten har en väldigt hög inkomst. Det är den ena kritiken. Den andra kritiken är att vårdnadsbidrag begränsar valfriheten i familjen också ur en annan synpunkt. Det blir inte så lätt för familjen att låta mannen vara hemma, eftersom mannen oftast har den högre inkomsten. Det blir ett stort avbräck för familjen. Genom föräldraförsäkringen ges däremot alla familjer där det finns två vuxna, också låginkomsttagarfamiljer, friheten att välja vilken av föräldrarna som skall vara hemma hos barnen, och även den ensamma mamman tillförsäkras rätten att vara hemma. Det är fördelen med den socialdemokratiska familjepolitiken, och den är jag stolt över!
Herr talman! Jan Andersson känner uppenbarligen samma bekymmer som vi kristdemokrater. Vi skulle för barnens skull vilja uppvärdera föräldrarollen ännu mer så att man skulle kunna ge ett större vårdnadsbidrag eller vårdnadsersättning. Men vi har sett det som mest viktigt att vi börjar på denna linje. Det kan näppeligen inte bli mer orättvist än vad det är i dagens läge, där inte föräldrar får någon ersättning om de väljer att vara hemma. Vi menar inte att förslaget är något uppnått mål, utan det är ett steg i rätt riktning. Jag vet att det finns mycket bra kommunal barnomsorg i Sverige, och det vill jag ge Socialdemokraterna en eloge för. Men nackdelen är att man har ställt sig som förmyndare över familjerna. De har i realiteten inte haft någon valfrihet som familj, utan föräldrarna har varit tvungna att arbeta. Då har de fått ta den barnomsorgsform som staten har talat om att de skall ha. Det är i den delen jag har kritiserat Jan
Herr talman! Chatrine Pålsson måste ha missuppfattat mig. Jag är inte ett dugg överens med kds beträffande familjepolitiken, inte det minsta. Vad jag kritiserade var just bristen på valfrihet i kds-modellen. Den modell som har byggts upp i Sverige måste ses som en helhet. Det är det ekonomiska stödet i form av barnbidrag, den utbyggda barnomsorgen och föräldraförsäkringen som ger alla dessa möjligheter. Vilken möjlighet, Chatrine Pålsson, ger kds vårdnadsbidrag låginkomsttagarfamiljen att låta ena parten vara hemma? Vilken möjlighet får den ensamstående mamman? Vilken möjlighet ger det familjen där det finns två inkomsttagare, vilket inte är ovanligt, och där mannen har en hög inkomst och kvinnan en betydligt lägre, att låta mannen vara hemma under en period? Om det nu inte ger lika möjligheter, utan i stället olika möjligheter, på vilket sätt gynnar det barnen, att familjer får leva under olika villkor och en del barn får möjligheten att ha föräldrarna hemma när de är små medan andra inte får detta, eftersom det blir ekonomiska skäl som styr?
Herr talman! Det tilltänkta vårdnadsbidraget skall ges till alla . Det skall alltså följa barnet. Man kan då tänka sig att många föräldrar kommer att välja att båda två arbeta deltid, eller att ena föräldern arbetar deltid, så att man kanske kan ordna barnomsorgen själv, beroende på vad man har för yrke och arbetstider. Jag vill fråga Jan Andersson: Varför är det inget värde i att biologiska föräldrar är hemma och vårdar och tar hand om sina barn? Om man lämnar över sina barn till grannen och ber att få en kommunal dagmamma, då kan samhället subventionera. Men om man själv vill vara hemma och vårda och fostra sina egna barn har det inget värde. Var finns rättvisan i den delen? Hur kan Jan Andersson säga att det är en rättvis socialpolitik och en rättvis familjepolitik när den ena formen subventioneras med 96 000 kr om året och den andra formen med 0 kr? Alla barn i Sverige är inte lika. Jag är säker på att det finns många barn som har det mycket bra på ett kommunalt daghem. Men jag är lika övertygad om att det finns många barn som inte har det bra på ett kommunalt daghem när de är små. Varför kan inte detta få anpassas efter barnets förutsättningar och familjens speciella förutsättningar? Kan jag få ett svar på det, Jan

Herr talman! Man har påstått att en husläkare skulle spara pengar för samhället genom att vara någon sorts grindvakt som förhindrar att patienterna direkt söker dyrare specialistläkare. Stockholms län var år 1990 ca 800 kr i snitt. Hos en specialist på sjukhus kostar det i Sverige ca 1 200 kr, medan det hos en privat specialist kostar 300--400 kr. Ett husläkarbesök torde däremot komma att kosta i storleksordningen 800 kr, eftersom prestationsersättningen är så pass låg för de planerade husläkarna. jag vill inte nämna namn, men det är alltså fråga om ledande folkpartistiska landstingspolitiker -- tror att ett besök hos en privatpraktiserande specialist kostar totalt 1000 kr i stället för 300--400 kr förstår man ju att besluten blir därefter. Landstinget i Stockholms län har nyligen beslutat att höja taxan för de klart billigare privata specialisterna till 200 kr. Detta skall jämföras med de 100 kr som det kostar att gå till distriktsläkarna. Undantag görs för gynekologer och barnläkare. Varför inte övriga specialister, såsom ögon och öronläkare, kirurger osv.? Även de är ju hälften så dyra som distriktsläkarna. Av ovanstående framgår att det är fler billiga privata specialister vi behöver. Det behövs kanske inte i alla storstadsområden i Sverige, men vi behöver definitivt sådana specialister ute i landet. I egenskap av hjärtkirurg har jag sett hur illa många människor har blivit behandlade när de har gått till okvalificerade läkare, ickespecialister, och hur man har fördröjt diagnoser och möjlighet att få hjälp. Det har t.o.m. kostat människor livet. Jag har många exempel på detta. Inom mitt område vill vi att kardiologer kommer i kontakt med folket, så att människor utan dessa filter direkt kan söka kardiologer. En distriktsläkare i Sverige behandlar i dag ca 10 patienter per arbetsdag, de dagar han är på arbetsplatsen. Utomlands rör det sig om 30--40 patienter per dag, och ofta är det dessutom ett tiotal hembesök inkluderat. När våra distriktsläkare blir privatpraktiserande allmänläkarspecialister, vilket jag tycker är bra, händer märkliga saker. En märklig sak som inträffar är att man då plötsligt behandlar 20 patienter om dagen. Detta kan man få bekräftat i Riksförsäkringsverkets statistik, jag tror det var för år 1991. Jämför produktionen på de sovjetiska kolchoserna contra den lilla egna täppan som en arbetare i Sovjetunionen, i varje fall tidigare, hade. Produktionen på den egna täppan var ofta mångfalt större. Inom svensk sjukvård lever vi fortfarande som i en socialiststat, med en centralstyrd planekonomi och mängder av socialistiskt flumtänkande. Det har förvånat mig mycket hur ett parti som Folkpartiet, som påstår sig vara borgerligt och liberalt, kan acceptera sådana här tankegångar. Men det kanske inte är så konstigt, eftersom man har en partiordförande med ett förflutet inom FNL rörelsen. En framstående folkpartist sade till mig i dag: Egentligen var stora delar av Folkpartiet kollektivanslutet till FNL-rörelsen på den tiden. Jag tror att det är sådan ideologisk barlast som hänger med i tänkandet. Vissa politiker har betecknat husläkarsystemet med dess tvång och centralstyrning som ett stalinistiskt system. Jag vet inte om jag vill använda det ordet här i dag. Däremot vill jag ta upp en annan sak som har stor betydelse för Ny demokratis samarbete med Folkpartiet i fortsättningen. Det är en mycket allvarlig sak. Under våra möten i somras dök det upp en mängd affischer som var producerade av Folkpartiets ungdomsförbund. Jag har med mig sådana affischer som visar bilder av herr Adolf Under dessa bilder hade man påstådda citat från vissa företrädare för mitt parti. Jag har med mig dessa affischer här, men jag vill inte besudla kammaren genom att ta fram dem. Jag kan bevisa detta för dem som vill det. Detta är naturligtvis en kampanj som är utan motstycke i fråga om vulgaritet och dåligt omdöme. Det har inte förekommit i Sverige på de sista 20 åren. Sådant förekom på slutet av 60-talet i Sverige. Det upplevs som särskilt kränkande av de nydemokrater som, i likhet med mig, på ett eller annat sätt har relationer till staten Israel. Vi inom Ny demokrati vill behålla det regionala ansvar för distriksläkare som vi har i dag. Det är ett ansvar som har mer än 200 år gamla rötter i provinsialläkarsystemet. Vi vill behålla den väl fungerande mödra och barnavården. Vi vill låta privata specialister fritt få konkurrera med distriktläkare, och vi vill införa prestationsersättning inom den öppna vården. Vi vill behålla distriktssköterskorna, som på många håll är de enda som gör hembesök och har kontakt med våra patienter.

Herr talman! Jag nämnde Leif Bergdahls namn tidigare under den här diskussionen i ett sammanhang där jag hävdade att han har den uppfattningen att det knappast skall finnas några allmänspecialister alls inom sjukvården, utan enbart andra typer av specialister. Om jag rätt förstod de delar av hans inlägg som går att förstå, tycks det vara hans uppfattning. Jag har alltså fått det bekräftat. Det gör väl att det råd jag gav till Johan Brohult för en stund sedan, att man kunde ha en speciell liten specialistläkardiskussion inom Ny demokrati i den här frågan, kan kvarstå. Herr talman! I övrigt har jag inte så mycket att säga om ett inlägg som till en början föreföll att handla om husläkarfrågan, men sedan kom att handla om att Folkpartiet skulle ha varit kollektivanslutet till FNL-rörelsen. Jag tror knappast att kammarens överläggningar och diskussioner tjänar på att jag fortsätter den debatten. Om Leif Bergdahl vill föra debatten på den nivån får han göra det alldeles ensam.
Herr talman! Jag vill inte föra den debatten. Jag har bara påpekat att för att vi skall kunna ha fortsatta goda förbindelser med Folkpartiet är det viktigt att det tar avstånd från sådana kampanjer som Liberal ungdom har drivit i sommar.

Herr talman! Vi har i den här debatten flyktigt berört sjukvårdskostnaderna. De är ett stort problem i de flesta länder. På olika sätt, genom skatter eller genom avdrag, drabbar de i slutänden alltid skattebetalarna. Ökningen i Sverige har dämpats på senare år, men 1970--1985 ökade faktiskt ingen sektor så kraftigt, nämligen med 135 % i reala termer. Orsakerna till detta är många. En är den förändrade åldersstrukturen. En annan är den nya teknik som har kommit fram. Men det finns också politiskt påverkbara faktorer som påverkar kostnaderna för sjukvården. I Sverige har vi under socialdemokratins tid försökt att få kostnadskontroll genom att begränsa utbudet, dvs. genom att tillämpa köerna. Det är inte något särskilt bra system för kostnadskontroll. Att medlen kommer från en mellanhand är alltid kostnadsdrivande. Såväl konsument som producent kan förenas om att mjölka den mellanhand som betalar ut pengarna. Det är speciellt aktuellt på sjukvårdsområdet med hänsyn till den kunskapsdifferens som föreligger mellan konsument och producent. En vara som har ett lågt pris överkonsumeras alltid. Med ett monopol på verksamheten, som vi har här i landet, har man heller inget starkare incitament för effektivitet i verksamheten. Om man bedriver en låg produktion, får man krav på mer pengar till verksamheten. Detta är också en risk i det här sammanhanget. Valfriheten är borta. Sjukvårdsfinansieringen utreds nu enligt tre olika alternativmodeller, och jag vill gärna bidra med en fjärde. Jag vill skissa på en annan metod. Det är inte den amerikanska modellen. Jag tror att vi skulle pröva vad som händer om vi stället tar in finansieringen via den statliga skatten och möjligen via arbetsavgifter och inte låter pengarna gå in genom en separat skatt till landstingen. Då får vi nämligen konkurrens med de andra statliga åtagandena och ändamålen. Sedan kan man fördela medlen i åldersrelaterade och riskrelaterade checkar, eller vouchers, som delas ut till de sjukvårdsorganisationer som patienten väljer. Det kan i det här sammanhanget helt naturligt, och i speciellt början, till övervägande delen vara landstingen. Det kan vara försäkringsbolag, HMO-modeller eller husläkargrupper. Man låter patienten välja sin läkare eller sin vårdorganisation. I samråd med denna kan patienten sedan välja sjukhus och specialistvård inom sjukvårdsorganisationens kontaktnät. Med den modellen har patienten checken och därmed också makten i vården. Vårdpersonalen kan välja arbetsgivare. Vi får faktisk konkurrens i alla led. Om vi sedan fogar in sjukpenningen i det här systemet kan vi ytterligare optimera kostnadseffekten, eftersom snabba åtgärder blir mer intressanta, liksom den förebyggande vården. Om man går in för en sådan modell är det dock viktigt att ingen skall avvisas och att checkarna täcker risken för de vårdorganisationer man söker. Ett sådant system skulle vara effektivt, men ändå robust. Sjukvårdsförsäkringen skall inte bara fördela mellan olika individer, vilket är ganska enkelt och billigt om vi håller oss till den yrkesarbetande delen av befolkningen, utan den skall framför allt omfördela medlen under olika förlopp i individens liv. Vi vet alla att vården av en 80-åring kostar 16 gånger så mycket som vården av en 60-åring. Det skall alltså finnas en trygghet i systemet som gör att det håller från det att man är 22 år till det att man är 80 år. Det kräver en ganska robust finansiering. Jag tror att en sådan modell kan ha många fördelar jämfört med de som föreligger i de tre förslag som utreds. Ingen lämnas utanför, och ingen förvägras anslutning. Vi får konkurrens i alla steg. Valfriheten kan ökas successivt efter hand som fler aktörer träder in på banan. Jag vill alltså kasta in ett nytt alternativ i debatten. Den perfekta sjukvårdsfinansieringslösningen finns inte, för då hade alla länder haft den, men jag tror att den skiss som jag redovisat skulle tillgodose valfriheten och tryggheten. Konkurrensen skulle ge helt andra möjligheter till både kostnadsbegränsningar och kvalitetsförbättringar. Det ger framför allt patienten, och inte politikerna, makten i sjukvården.

Herr talman! I denna sena timme dristar jag mig att kasta mig från sjukvårdsfinansiering till ett helt annat ämne. Just nu är barns villkor mer uppmärksammade än på länge, och det är bra. I ett samhälle som styrs av vuxna blir arbetet för barns villkor aldrig färdigt. Ständigt måste man ställa barnens bästa mot andra intressen. De riktigt utsatta barnen tillhör inte bara det glömda Sverige utan tyvärr också det gömda I vårt samhälle finns i dag en mycket lång rad exempel på att även alldeles vanliga barns intressen sätts efter de vuxnas. Barnens kultur är viktig. Under de glada 70 och 80-talen byggdes denna verksamhet inte alls ut på samma sätt som det mesta övriga i kommunala verksamheter. Men nu, då det är dags att spara, får barnkulturen ändå ta minst sin andel av besparingarna. Det samhällsstöd som i dag går ut till studie och kulturverksamhet för vuxna, t.ex. i studieförbunden, är per grupp eller timme mångdubbelt större än det stöd som går ut till barnens liknande och minst lika viktiga aktiviteter. När mamma eller pappa blir arbetslös, eller när ett småsyskon kommer, förlorar barnen i de flesta kommuner platsen i barnomsorgen. För barnet innebär detta att det förutom den nya, jobbiga situationen i hemmet utsätts för att -- helt utan förklaring -- ryckas bort från den vanliga verksamheten och sina egna kompisar. Helt plötsligt förvandlas barnomsorgen till barnparkering medan mamma och pappa arbetar, och en sådan parkering behövs inte när den ena föräldern är hemma. Det här är några exempel på saker som skulle kunna vara annorlunda om FN:s barnkonvention verkligen hade varit ledstjärna när beslut fattades. I regeringsförklaringen sägs att ''en av de allra viktigaste utmaningarna för framtiden är att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad''. Men många barn far illa i sina egna hem, och, av olika skäl, klarar inte alla föräldrar av att bära ansvaret för sina barn. Barn har rätt till sina föräldrar, men föräldrar har ingen rätt till sina barn. Är situationen i hemmet ohållbar, måste barnet kanske till slut tas ifrån föräldrarna. Polis, åklagare, domstolar och socialtjänst måste på ett helt annat sätt i dag prioritera barnens intressen i utredningar t.ex. om sexuella och andra övergrepp och om misshandel, men även i exempelvis vårdnadstvister. I vissa länder finns särskilda domstolar som handlägger dessa typer av frågor och där specialistkompetensen därför är mycket stor. Kanske borde även vi i Sverige låta vissa domstolar koncentrera sig på mål som på olika sätt berör barnen för att bättre kunna tillgodose deras intressen och behov. Vi kommer snart att få en barnombudsman. På många olika sätt pågår nu ett arbete i socialdepartement och olika myndigheter för att se till att Sverige verkligen skall leva upp till artiklarna i FN:s barnkonvention. Detta är angeläget framför allt för de mest utsatta barnen men också för alla vanliga, trygga och glada barn. Herr talman! Under sommaruppehållet har jag kunnat tillbringa ovanligt mycket tid med min tvååring. I vår jakt på trevliga aktiviteter och framför allt på andra barn har det blivit många tillfällen till diskussioner med andra mammor om sådant som berör oss nära. Det gäller barnomsorgens öppettider och köer, föräldraförsäkringens längd och krångliga utformning. Varför är svenska blöjor så dyra, hur blir det med bvc i det nya husläkarsystemet, och varför får barnen inte ha kvar sin dagisplats när familjen får tillökning? -- Det är några typiska exempel på vad som dyker upp. Det som diskuteras runt sandlådorna liknar inte mycket det som diskuteras runt sammanträdesborden. Där pratas det nästan bara om hur viktigt resp. dåligt det är med olika huvudmän för barnomsorgen och -- på senare tid -- om hur oerhört viktigt eller dåligt det är med ett vårdnadsbidrag så att mammorna kan vara hemma längre. Dessa debatter förs framför allt av människor vars barn är i min ålder och som antagligen i ett rosenrött skimmer minns 60-talet. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi får fler unga människor, småbarnsföräldrar som aktivt tar ansvar för sina barn och hem att också aktivt delta i det politiska arbetet. Att det inte är idéer och engagemang som saknas hos dem är helt klart. Om fler småbarnsföräldrar orkade och ville vara politiskt aktiva -- kort sagt om politikens villkor vore annorlunda -- skulle kanske barnens villkor utformas efter dagens och morgondagens problemställningar, behov och önskemål. Om vi kunde få fler att vara med om att skapa en bättre framtid för våra barn, tror jag att mycket skulle vara vunnet. Vi måste komma ihåg att alla barn är våra barn.

Herr talman! På senare tid har man allt oftare kunnat höra sjukvårdspolitiker som med stor entusiasm talar om den effektivitetsexplosion som har skett inom sjukvården. I stället för att som tidigare ha långa köer till operationer och annan akutvård har man plötsligt sängar som står tomma, ibland så många att det motsvarar hela avdelningar. Det här ser man som ett resultat av de effektiviseringskrav och krav på kostnadsbesparingar som man lagt på sjukvården. Och se, det var ju möjligt, utbrister man. Jag vill inte på något sätt förringa det positiva i detta. Självklart är det bra att människor snabbt kan få komma till sjukhus och slippa långa sjukskrivningsperioder i väntan på behandling. Det är bra för den enskilde, och det är också bra ur samhällsekonomisk synpunkt. Och på sjukvårdssidan känns det tillfredsställande -- man kan visa upp ett samhällsnyttigt resultat. Men det som jag vill peka på är att det också finns andra områden. När det gäller människor med andra slag av vårdbehov, personer med svåra handikapp, kroniskt sjuka och, inte minst, våra äldre, kan det vara svårt att peka på en direkt samhällsnytta av insatser som görs. Den stora nyttan för den enskilde som får sin livskvalitet förbättrad av en trygg och god omvårdnad är inte lika lätt att marknadsföra som ett snabbt avbetande av köerna till hjärtoperationer. Herr talman! Våra äldre och handikappade får inte sorteras bort i våra hårt drivna effektiviseringsmodeller. Det gäller, som jag tidigare varit inne på, både för landstingens sjukhus och för den kommunala verksamheten. Att det finns brister i äldreomsorgen får vi då och då rapporter om via våra massmedier. Personligen fäster jag ändå större vikt vid det som jag får höra direkt från människor som är berörda. Jag tror inte att bristerna, som bevisligen finns här och där, beror på illvilja hos kommun eller landstingspolitikerna. Nej, det handlar mer om en anpassning till tidens krav i en svag ekonomisk situation. Och i ett sådant läge har de lågmälda rösterna i kravkören svårt att göra sig gällande. Jag brukar säga att vi i Sverige har svårt att hålla oss på vägen när vi driver våra verksamheter. Antingen vinglar vi åt det ena diket eller åt det andra. Så har det varit i allra högsta grad också inom äldreomsorgen. Under en lång tid körde vi på med den kommunala verksamheten, som i och för sig var utsatt för vissa interna trender, men som var tämligen ohotad av konkurrens utifrån, dvs. av privata vårdgivare. I dag har vi glädjande nog fått en lättnad på den punkten. Det är tillåtet med privata vårdproducenter. Det behöver inte längre vara fult att ha sin utkomst av att man bedriver en vårdverksamhet i någon form. Det finns alltså i dag möjlighet för en mångfald som borde kunna gynna inte bara kostnadsbilden utan också kvaliteten. Men om jag skall vara ärlig tycker jag mig finna att det nu finns en slags övertro på att allt fixar sig, om man bara anammar de nya organisationsformer som växer fram. Man går in för köp--sälj-system, beställarnämnder, resultatnämnder -- ja, det finns knappast någon gräns för kreativiteten när det gäller att hitta på nya benämningar. På en del håll talar man med emfas om ''effektiv demokrati'', och då menar man en starkt krympande förtroendemannaorganisation med minskad möjlighet till insyn. Jag menar att man då är ute på en smula svag is. Då rör man sig i utmarkerna av vad den kommunala demokratin och kvaliteten i verksamheten tål. Jag tror inte alls att en verksamhets kvalitet kommer an på om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Men jag är tämligen övertygad om att det behövs förtroendevalda som har rimliga chanser att följa verksamheten, att ange policyn och att ta ansvar för de svagare grupperna. I dessa dagar är det ju aktuellt med nationella krafttag, och också i det här sammanhanget behövs det en nationell samling kring värdet av vårdinsatser som inte i första hand är samhällsnyttiga, utan har sin tyngd på det individuella planet bland äldre och handikappade. Det måste vi ha råd med i vårt samhälle. Jag utgår från att man kommer fram till det i de utredningar som tillsatts av regeringen, bla. i den prioriteringsutredning som jag själv har förmånen att delta i.

Herr talman! De reformeringar i socialförsäkringssystemen samt de förändringar i sjukvårdens och omsorgens organisation och finansiering som är på gång innebär betydande ingrepp i sådant som vi är vana vid sedan årtionden. Somt av det nya är -- eller blir -- bra, annat tveksamt eller negativt. Mycket är nödvändigt för att klara samhällsekonomin. Det finns i många stycken goda utsikter till förbättringar, inte bara i ett vidare samhällsperspektiv utan även sett från individens perspektiv. Men det finns också betydande risker för felskär. Jag vill göra kommentarer till några av många områden. Inslag av privatisering i vården och omsorgen kräver ett utbyggt kontrollsystem för att garantera kvalitet och tillgänglighet. Även vissa företrädare för privat driven sjukvård har framhållit detta. Samhället skall både ha och ta ansvaret för en god vård och omsorg, för kvalitet och tillgänglighet. Såvitt jag förstår tänker man inte alltid långsiktigt när man ''knoppar av'' till privat verksamhet eller tillåter ny sådan. Man hoppas, eller förutsätter, att det skall gå bra. Men det är inte tillfredsställande. Innan ett privat projekt startas bör man försäkra sig om att det finns ett tillfredsställande fungerande kontrollsystem för just den verksamheten. Det handlar ju många gånger om de svagaste, om dem som inte kan hävda sin rätt. Herr talman! Ordföranden i den viktiga utredningen Hälso och sjukvårdens framtida organisation och finansiering gick häromveckan ut med ett meddelande i massmedia om att man kunde räkna med att 15--20 akutsjukhus i landet snart skulle läggas ner. Det är ett anmärkningsvärt uttalande. Utredningen har helt nyligen påbörjat sitt arbete. Visst är det sant att antalet vårdplatser på akutsjukhusen har minskat framför allt därför att sängar, patienter, pengar och personal har flyttats ut och därför att man skurit bort alltmer av rehabilitering, aktivering och omvårdnad. Till dessa förändringar har särskilt ÄDEL-reformen bidragit. Men en anledning är också att man inom opererande specialiteter nu kan sköta ett betydande antal patienter i den öppna vården. Men det finns inga skäl till att denna minskning av verksamheten skall fördelas så, att ett stort antal mindre akutsjukhus läggs ner. Minskningen av antalet vårdplatser skall ske även på de stora sjukhusen för att de mindre skall kunna leva vidare. Dessutom bör inte antalet vårdplatser på akutsjukhusen minskas så kraftigt att de äldre inte kan få en god vård. Det är faktiskt redan så på vissa håll. De äldre drabbas mest när akutsjukhusens verksamhet bantas eller läggs ner. Det jag här nämnt har inte med sjukvårdskostnaden att göra, utan det handlar om hur man fördelar sjukvårdens pengar. Herr talman! De nödvändiga krispaket som nyligen lagts fram är smärtsamma för många. Men de kan också utgöra en avstamp för en bättre resurshushållning och en bättre styrning av skattemedlen, så att en större andel av dessa går till dem som verkligen behöver resurser. Ett inslag i den andra krisuppgörelsen som är mycket svårt att acceptera är emellertid förslaget om en minskning av antalet semesterdagar. Det finns en uppenbar risk att detta kommer att gälla enbart en del av dem som har kortast semester. Så får det inte bli. Här måste till en kompletterande lösning, som antingen innebär två dagar kortare semester för alla eller också ersätter minskningen av antalet semesterdagar med ett borttagande eller en flyttning av helgdagar. FAS 90, det planerade superdataregistret inom socialförsäkringsvärlden, trodde många i vintras var begravt för gott. Socialdepartementet hade låtit förstå att FAS 90-projektet skulle tonas ner till lokala ADB-register utan möjlighet till nationell sammankoppling. Senare har man, enligt ett pressmeddelande, beslutat att diagnosregistrering på enskild person inte skall få förekomma. Däremot finns det ett stort behov av ett förbättrat och moderniserat ADB-stöd för de enskilda försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket fick därför i uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna skyndsamt utreda frågan om moderniseringen av det lokala ADB-stödet. Nu tycks FAS 90 vara en hydra som är på väg att vakna till liv igen. Riksförsäkringsverkets förslag verkar innebära i stort sett samma möjligheter att insamla uppgifter om en enskild person från ett mycket stort antal register -- dock med ett undantag: ingen registrering av diagnoser som är kopplade till enskild person. Förslaget har ännu inte behandlats av Socialdepartementet. Vi är många som anser att dataregister, som sammanför ett stort antal personliga data, kan bli en fara för enskilda människor. Vi måste följa utvecklingen och engagera oss i vad som kan komma. En intressant synvinkel är EG-aspekten. I EG kommissionens förslag till integritetsskydd finns det två vägar att gå när det gäller att godta register av den typ som jag har nämnt. Antingen skall det vara samtycke från varje enskild person som skall ingå i registret, eller också skall det vara en särskilt framtagen registerlag som fastställs av landets parlament. Det kanske blir så, att EG -- om vi nu blir medlemmar, och det hoppas jag att vi blir -- kommer att bidra till en förstärkning av sekretesskyddet för den svenske medborgaren.

Herr talman! I detta krispaketens tidevarv kommer de föreslagna besparingarna att mycket orättvist drabba de svagaste grupperna i samhället, bl.a. våra barn och gamla. Det är en ofrånkomlig skyldighet för oss här i riksdagen att vägra att rösta igenom beslut som kommer att drabba dessa grupper. Ingenting borde vara viktigare för någon än våra barn och ungdomar. Barnen är vår framtid. Alla barn måste ges de bästa möjligheter att utvecklas och få ett liv i lugn och harmoni. Där får inga resurser sparas. Det borde vara självklara fakta. Tyvärr är verkligheten en annan. Flertalet barn i vårt land har en i stort sett gynnsam situation. Men det finns även många barn som lever under svåra förhållanden. FN:s barnkonvention om barnets rättigheter måste kunna bli betydelsefull också för barnen i Sverige. I konventionen anges vilka rättigheter barnet har och vilka skyldigheter konventionsstaterna har gentemot barnet. Våra lagar till skydd för barn motsvarar i huvudsak konventionens krav. Detsamma kan inte alltid sägas om praxis. Sexuella övergrepp mot barn är ett av de allra grövsta brotten, näst efter mord och dråp. Att förgripa sig mot barn innebär ett ofattbart lidande för barnen. Offren är små och maktlösa. Lidandet sker i tysthet. Det vi ser i dag är toppen av ett isberg. Varje år dör ca 10 barn i Sverige på grund av våld. Enligt en undersökning av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, var genomsnittsåldern när övergreppen började 8 år vid övergrepp inom familjen och 1O år vid övriga brott. Barnen var således yngst i gruppen ''inom familjen''. I de fallen hade 4O % av övergreppen börjat när barnet var i förskoleåldern. Man räknar med ett stort mörkertal när det gäller sexuella övergrepp. Det är troligt, att polisanmälningarna bara avspeglar en liten del av övergreppens verkliga omfattning. BRÅ räknar med minst 10 verkliga brott för varje polisanmält fall. Uppskattningsvis far alltså ca 4O OOO barn i Sverige illa i dag. Enligt uppgift har de sexuella brotten mot barn fördubblats i år! En undersökning visar att 90 % av de prostituerade varit utsatta för incest i barndomen. Enligt BRÅ utförs de grövsta sexualbrotten av barnets far och av unga förövare. Av de polisanmälda sexualbrotten leder bara 3O % till fällande dom. När det gäller brott mot förskolebarn är fällande domar ytterst sällsynta när den misstänkte förnekar. Sexuella övergrepp är förtroendebrott. Kränkningen blir större ju yngre barnet är, och skadan blir värre ju närmare offret förövaren står. Vem kan man lita på, när man inte ens kan tro på sina närmaste? Barnet tar på sig skulden för vad som sker, och den sitter djupt. Barnens rättssäkerhet är ett lotteri, beroende på var i Sverige de bor. I vissa kommuner leder bara 1 % av polisanmälningarna till fällande dom, i andra rör det sig om 7O--75 % -- t.ex. i Eskilstuna och Umeå. I Umeå fastställdes för ett tag sedan en tingsrättsdom på 1O års fängelse i hovrätten för en pappa som utsatt sin handikappade dotter för grov våldtäkt. I flera fall har det hänt att en polisutredning lagts ned av en åklagare. Men när en annan utbildad och engagerad åklagare tagit över, har det väckts åtal och blivit fällande dom. I ett sådant nedlagt fall väcktes nyligen åtal efter påtryckningar av en polis. Polishögskolan har för budgetåret 1992 beslutat att dra in en lärartjänst med specialinriktning på sexuella övergrepp mot barn. Det var den enda tjänsten i ämnet som fanns på Polishögskolan. Det kan ifrågasättas om detta beslut ligger i linje med artikel 3 i konventionen, ''att vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet''. I en undersökning av IMU uttryckte 97% av tillfrågade svenskar att incest är ett mycket allvarligt brott! Inte något annat brott ansågs vara allvarligare än incest. Hur ser vår rättstillämpning ut i dag? Ingen kan lova ett utsatt barn att det får samhällets skydd och stöd, om det berättar sanningen om övergrepp inom familjen. Tvärtom måste barnet varnas att det löper mycket stor risk att inte bli trodd av domstolen. Förövaren löper mycket liten risk att bli dömd. Blir ingen dömd, anses det klarlagt att brottet inte har hänt och att barnet inte längre är eller varit ett ''utsatt'' barn. Den farligaste fienden till rättvisan är inte barns fantasier, utan vuxnas fördomar, känslor och okunskap. Vem skall värdera barns berättelser? Ofta står ord mot ord, barnets berättelse mot den vuxnes förnekande. Då kopplas en sakkunnig in, ofta en vittnespsykolog som saknar Socialstyrelsens rekommenderade kompetens beträffande kunskap om barn. Barn har ingen möjlighet alls. Det är bara vuxna som kan köpa sig en vittnespsykolog, som lämnar ''rätt'' utlåtande. Är det rättssäkerhet? Vi måste ställa upp på förslag till åtgärder: 1.Anmälningsplikten enligt 71 § socialtjänstlagen måste upprätthållas. 2.Sekretessregler får inte hindra samarbete mellan olika myndigheter. 3.Särskild utbildad personal bör medverka vid utredningar om sexuella övergrepp mot barn. 4.Behandlingsresurserna bör ökas. Det krävs en stark och samlad politisk vilja över partigränserna för att konventionens rättigheter skall kunna förverkligas fullt ut. Dagens offer får inte bli morgondagens förövare. Vi måste bryta det sociala arvet, så att antalet brott inte ökar.

Herr talman! Det är självklart så att mera valfrihet inom hela det svenska välfärdssystemet är eftersträvansvärt -- det behövs på ett antal olika områden. Det var flera av oss som ville ha ett vårdnadsbidrag, därför att det skulle ge människor större möjligheter att välja hur de vill utforma sitt liv. Nu har frågan om vårdnadsbidrag skjutits på framtiden, beroende på de akuta ekonomiska problemen. Det som Inger René glömmer när hon polemiserar mot dem -- jag gissar att jag tillhör dem som hon syftar på -- som vill ha en lagstiftning som innebär att det finns en skyldighet för kommunerna att se till att det finns barnomsorg är två skäl. Det ena är att det nya systemet för statsbidrag till kommunerna är utformat så att de ekonomiska incitamenten är lagda så att en kommun i praktiken tjänar på att lägga ned barnomsorgsplatser, även om de skulle vara samhällsekonomiskt nödvändiga. Man har alltså flyttat om incitamentsstrukturen. Det är ett nytt skäl som har tillkommit, som inte var aktuellt exempelvis för ett år sedan. Det andra skälet -- där har Inger René och jag kanske större möjlighet att hamna på samma ståndpunkt -- är, att om man inte inför en bra lagstiftning på den här punkten som går längre än den nuvarande paragrafen, kommer det i olika kommuner att finnas möjlighet att inte ställa upp på en valfrihet mellan offentligt och privat ordnad barnomsorg. Det kommer knappast att hända i kommuner där partivänner till Inger René och mig har ett avgörande inflytande, men det finns ju kommuner i landet där så inte är fallet. De två goda skäl som finns för en lagstiftning på det här området är dessa. Någon särskild ny lag lär knappast behövas. Däremot skulle man inom socialtjänstlagen behöva förtydliga det här ansvaret. Har man den uppfattning som Inger René har, att detta redan är gjort, har jag svårt att se att man behöver bli så upprörd över att det görs ännu mer.

Herr talman! Jag blev inte riktigt på det klara med Inger Renés inställning i frågan om vi skulle ha en lagstiftning eller inte. Har man -- vilket vissa i den svenska politiska debatten har -- en stark aversion mot att kommunerna skulle ha skyldighet att ordna kommunal barnomsorg åt den som efterfrågar det är man naturligtvis emot en lagstiftning oavsett om den finns eller om den föreslås. Men Inger Renés ståndpunkt tycks vara att det nu finns en lagstiftning som stadgar detta, men skulle man göra en paragraf som blev något tydligare än den nuvarande vore det förkastligt. Jag har då litet svårt att hänga med i svängarna.